Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer till de senaste talarnas inlägg. Jag tackar för de uppskattande ord som Sture Korpås riktade till mig för utrikesdeklarationen. Sture Korpås tog också upp flygplansbeslutet och undrade om inte detta kunde minska trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken. Jag har tidigare uttalat regeringens ståndpunkt i denna fråga. Då förklarade jag att vi anser att det inte på något sätt minskar den trovärdigheten. Jag kan också erinra om att ingen reste misstanken att trovärdigheten i den schweiziska neutraliteten skulle minska när Schweiz på sin tid slutade att självt tillverka och utveckla flygplan. Jag tror inte heller att det kommer att bli fallet när det gäller Sverige. Sture Korpås frågade litet abrupt i sitt anförande varför, som han uttryckte det, Alexej Kosygin har lämnat återbud. Den sovjetiske premiärministern har sedan länge haft en inbjudan att komma till Sverige. Vi har, vilket meddelades för ett par dagar sedan, fått beskedet att han inte har tid att kommai år, att hans kalender är fulltecknad. Den inbjudan som har riktats till honom kvarstår naturligtvis till ett tillfälle som visar sig vara lägligt. Allan Hernelius sade att det var litet knapert med framtidsvyer i utrikesdeklarationen. Det är alltid svårt att göra prognoser — särskilt om framtiden. Jag tror att han inte bör vara ängslig för att vi saknar vyer för framtiden. Det som jag har försökt få att framtona i utrikesdeklarationen, och som jag sedan också tryckte på, är vad vi kallar för vardagsreformismen. För egen del tror jag att det däri kanske ligger det största hoppet om en fredlig, samarbetande värld. Vi fångas ofta av dagens stora konflikter, möjligheterna att lösa dem och tragedin i vapenanvändningen. Men min erfarenhet av internationellt arbete, och den går nästan 20 år tillbaka, säger mig snarast att det är det dagliga förhandlandet och lösandet av praktiska frågor som inger oss hopp på lång sikt. Integration internationellt och regionalt är någonting väsentligt. Allan Hernelius rörde också vid frågan om Förenta nationerna och sade att FN inte ger oss något skydd i händelse av konflikter. Men de svenska statsmakterna har väl egentligen aldrig påstått att FN skulle vara något skydd för Sverige mot angrepp. FN har ju inte ett effektivt fungerande kollektivt säkerhetssystem. Därmed är dock inte sagt att FN skulle sakna värde; tvärtom. FN har ett oerhört värde och f.ö. också en betydligt bättre organisation än vad dess föregångare Nationernas förbund hade. Jag tror att vi har starka skäl för att fortsätta att betrakta FN som en av grundpelarna i vår utrikespolitik och att det i detta också ligger en framtidsvision. Jag är ingalunda utan hopp om att man på lång sikt skall kunna utplåna våldet mellan stater — men det är naturligtvis på lång sikt. Nedrustning och vardagssamarbete är väsentliga medel för att uppnå detta. Allan Hernelius klagade litet över att vi inte talat om Norden i deklara tionen. Det kanske är så, att just vardagsreformismen, som han själv var inne på, är det dominerande elementet där, vilket har funnits länge och också gett goda resultat. Vi måste naturligtvis ändå i år med beklagande notera det bakslag som har förekommit i form av det uteblivna Volvoavtalet. Jag vet inte om jag fattade Allan Hernelius rätt och om han menade att vi borde sluta arbetet senare i det svenska utrikesdepartementet därför att diligenserna från Dover kom litet sent till det brittiska utrikesdepartementet. Jag tillhör dem inom förvaltningen som inte tyckte att det var någon särskilt bra metod att lamporna i kanslihuset nödvändigtvis alltid skulle brinna till midnatt för att visa att statsapparaten fungerade. Jag tror att det för familjerna i det moderna samhället, där man och hustru ofta har yrkesarbete, är väsentligt att vi försöker hålla ordnade arbetstider. — Men jag kan lugna Allan Hernelius med att vi är fullt medvetna om att klockorna världen runt visar olika tidpunkter, och det är jourtjänst på UD dygnet runt. Diligenserna må stoppa i Dover eller inte, men telexapparaterna på UD fungerar dygnet runt, och vi har också dygnet runt möjligheter att gripa in och arbeta på UD, om det behövs, och det gör vi också när det behövs. Allan Hernelius talade slutligen om biståndet till Cuba. Det är en gammal kär fråga för våra moderata kolleger. Vi har inte motiverat avvecklingen av biståndet till Cuba med att det finns politiska fångar där. Vi intar i den frågan samma hållning som jag gjorde tidigare i diskussionen om Vietnam -— vi vill inte använda biståndspolitiken som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. När vi känner missnöje med en stat eller vill uttala kritik för dess hantering av mänskliga rättighetsfrågor, säger vi det. Vi uttalar då vår åsikt, men vi vill inte, i annat läge än om det har gått oerhört långt, att sådant skall påverka vår biståndsgivning. Vi har därför i Cubafallet inte motiverat avvecklingen av biståndet med någon hänvisning till mänskliga rättigheter eller till kubanskt deltagande i konflikter i Afrika. Däremot har vi uttalat kritik mot Cuba för dess deltagande i konflikter i Afrika, och den kritiken vidhåller vi. Vi kan också uttala kritik mot de dåliga förhållanden beträffande mänskliga rättigheter som råder på Cuba. Men det är inte detta som föranlett avvecklingen av vårt bistånd, utan anledningen till det är att Cuba inte tillhör de fattigaste staterna. Vårt bistånd bör gå till de faitigaste länderna i världen. Den regeln följer vi konsekvent.

Herr talman! Det resonemang som utrikesministern nu förde om mänskliga rättigheters inverkan på fortsatt eller nytt bistånd och krigsföringsaktiviteters inverkan på samma sak har det felet att det icke har stöd i den proposition som den dåvarande biståndsministern Ullsten lämnade i fjol och på vars utformning, om jag inte är fel underrättad, den nuvarande utrikesministern hade en påtaglig inverkan. Den propositionen innehåller helt andra formuleringar i fråga om dessa ting. Dessa formuleringar har antagits av utrikesutskottet och riksdagen. Vi kan båda ta del av de formuleringarna när det passar oss. Jag tycker att det är synd att det i diskussionen om Cuba icke har framhållits att det är mycket svårt för ett land som Sverige att ge bistånd till ett land som för krig utan att det har med dess egen säkerhet att göra och att det är svårt för Sverige att få pengar till ett bistånd till Cuba, där det finns tiotusentals politiska fångar. Det resonemanget kan en svensk utrikesminister mycket väl föra, och enligt moderaternas mening bör han också göra det, icke minst för att få till stånd en verkligt levande biståndsvilja i det här landet. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i klockslagen på UD. Jag önskar utrikesministern lycka till i hans ambitioner och hoppas att detta inte kommer att påverka funktionsdugligheten inom departementet. Det är faktiskt viktigt. Det har väl inte alltid varit så bra med funktionsdugligheten där — inte ens när man inte hade den ambitiösa parollen att sluta kl. 5. Vidare tycker jag att det är synd — och här delar regering och riksdag ansvaret — att vi inte varje år ägnar en ordentlig debatt åt nordiska frågor. Så gör man i Norge och så gör man i Danmark — och jag tror även i Finland. Dessa frågor är så betydelsefulla för många av våra medborgare att vi borde ta oss tid att föra en sådan debatt, om inte annat för att fördjupa kontakterna länderna emellan. Sedan vill jag gärna hålla med utrikesministern om att det är det vardagsnära arbetet i Förenta nationerna som betyder mest i längden. Observera att jag inte förringar Förenta nationernas betydelse — jag använder nästan precis samma uttryck som utrikesministern när det gäller värdet av vår uppslutning kring FN och dess idé. Men det är ändå det vardagsnära samarbetet som betyder mest, och det kräver tålamod, uthållighet och ambition. Det arbetet måste bedrivas, och det är säkerligen den bästa vägen till framgång. Men vi kan inte vara utan visioner och vyer. Ett exempel på det, som just i dag ligger nära till hands med tanke på hur de tidigare talarna uttryckt sig på den punkten, är att Europagemenskapen aldrig hade kommit så långt som den gjort om inte statsmän med visioner hade tagit sig an den frågan.

Herr talman!

Men även med dessa dokument som bas är detta ingalunda någon enkel fråga. Det är fråga om mycket svåra avvägningar. I propositionen och i utskottsbetänkandet finns många andra formuleringar, t.ex. formuleringen att vi skall ha vida toleransmarginaler när det gäller förändringar i länder med vilka vi har ett omfattande samarbete, eller formuleringen om betydelsen av att det utvecklingssamarbete vi har verkligen är långsiktigt. Alla dessa principer är som vi vet mycket svåra att förena. Men vi får väl fortsätta debatten på den här punkten. Låt mig också säga att jag tycker att det är konstigt att Cuba nu kommit så mycket i blickpunkten när det gäller det svenska biståndet, då vi ju i riksdagen har beslutat att det här reguljära biståndet till Cuba i och med nästa budgetår skall avslutas. Jag förmodar att även detta riksmöte kommer att bekräfta det beslutet. Sedan skulle jag vilja säga några ord till herr Burenstam Linder, trots att han inte är här. Han tog upp till debatt de åtgärder som aviserats rörande de svenska företagen i Sydafrika. Han hade två invändningar mot förslaget att begränsa nyinvesteringar och expansion av svenskadministrerade företag i Sydafrika. Den ena var kritik av att Sydafrika betraktas som ett särfall, och den andra var att vi inte går tillräckligt långt när vi ändå vill ingripa. Total avveckling skulle behövas för att vi inte skulle drabbas av anklagelsen om dubbelmoral från herr Burenstam Linders sida. Men Sydafrika är ett särfall. Anna Lisa Lewén-Eliasson berättade om förtrycket som ökar och våldet som tilltar i Sydafrika. Visst finns det hårt förtryck på många andra håll i världen, men det finns inget annat land som så systematiskt bygger sitt samhälle på ras och hudfärg. Det är det enda land som FN förklarat utgöra ett hot mot freden och säkerheten. En majoritet av FN:s medlemsländer har också begärt att tvångsåtgärder skall vidtas mot Sydafrika — också det är unikt. Vi är inte ensamma om att anse detta. Låt mig återge vad den kanadensiske utrikesministern Don Jamieson sade i slutet av förra året: ”Sydafrika är unikt i världen i dag. Det är det enda land där rasdiskriminering blivit institutionaliserad som en bas för hela det sociala, politiska och ekonomiska systemet. —-—-—- Det internationella samhället har, i sin helhet, dragit slutsatsen att både multilaterala och ensidiga åtgärder mot Sydafrika är önskvärda.” Den andra invändningen, om dubbelmoral, har jag svårt att förstå. Man skulle inte få ha moraliska synpunkter på vårt agerande i Sydafrika om man inte begär avveckling av företagen. Det skulle på något sätt vara renhårigare, enligt herr Burenstam Linder. För det första förordar herr Burenstam Linder inte själv en avveckling. För det andra är syftet att komma åt den ökade styrka som företagens expansion ger till Sydafrika — politiskt och ekonomiskt. Då är det logiskt att slå till mot expansionen. För det tredje är det en fördel om begränsningen av verksamheten i Sydafrika kan ske på ett sätt som inte tvingar de svenska företagen till abrupta eller starkt förlustbringande utförsäljningar. Låt mig beklaga att moderaterna nu tycks ställa sig vid sidan av den här solidaritetsåtgärden. En aktiv Sydafrikapolitik är en viktig del av den svenska utrikespolitiken och om den borde det råda enighet i Sverige. Ensidiga åtgärder på investeringssidan utgör ett naturligt led i den politiken tillsammans med de klara ställningstaganden vi gjort i FN under både den här och tidigare regeringar och det ökade stöd som vi nu föreslår till befrielserörelserna och de självständiga staterna i södra Afrika. Låt mig därefter övergå till några synpunkter för de mänskliga rättigheterna. Alltsedan den amerikanske presidenten Jimmy Carters invigningstal den 20 januari 1977 har arbetet på de mänskliga rättigheterna haft en viktig ställning i hans utrikespolitik. I det talet angav han grundmotivet. Han sade: Eftersom vi är fria kan vi aldrig vara likgiltiga inför frihetens undergång på andra håll i världen. Kravet på respekt för mänskliga rättigheter har varit populärt hos väljarna — det har knutit an till en gammal tradition i det demokratiska partiet, och det har bidragit till att också ge USA en mer offensiv roll i meningsutbytet med kommuniststaterna. Carteradministrationen har dock aldrig sagt att rättighetskampanjen skall stå över alla andra hänsyn i utrikespolitiken, t.ex. USA:s nationella intressen. Kongressmannen Donald Fraser har granskat Carters mänskliga-rättighets-politik och-är orolig för att den nya politiken väckt orealistiska förhoppningar och att bristen på konsekvens i hållningen till olika länder ökar risken för att rättighetskampanjen upplevs som ett inslag i ideologisk krigföring. När Cyrus Vance våren 1977 definierade vilka rättigheter administrationen tänkte ta upp ingick de sociala och ekonomiska rättigheterna. Man betonade ”basbehov”, t.ex. föda, bostad, hälsovård och utbildning. Många u-landsregimer har hävdat att de inte har råd med politiska friheter — de sociala problemen är för stora. Det var fallet med Indira Gandhis regim i Indien. Men valet där kom som ett definitivt bevis på att de ekonomiska och politiska rättigheterna inte går att hålla isär. Vid samma tidpunkt demonstrerade Cyrus Vance att USA ville lägga vikt vid bägge slagen av rättigheter. Men den utfästelsen har knappast infriats. Det verkar som om Carteradministrationen inte har haft något färdigt program för att befrämja ekonomiska och sociala rättigheter. Hur skall man annars förklara stagnationen i biståndsanslagen? De ligger nu på en skandalöst låg nivå — jag tror på 0,27 96 av BNP, att jämföra med det enprocentsmål som FN slagit fast för 1970-talet. Och vilka resultat har man sett av satsningen på detta slags rättigheter — de ekonomiska och sociala — när det gäller USA:s hållning till en rad av uländernas krav på en ny ekonomisk världsordning? Vilka konkreta resultat har då uppnåtts? Det ligger i sakens natur att det är svårt att mäta sådana resultat, men det står också klart att det har skett framsteg under 1977 och 1978 — med eller utan amerikansk medverkan. Thomas Hammarberg, internationell ordförande i Amnesty International, kom för en tid sedan till följande slutsatser i en artikel: ”I en del fall handlar det om skenbara reformer med syften att höja regimernas anseende utomlands. I andra fall har förändringarna varit verkliga och betydande.” Thomas Hammarberg exemplifierar med att politiska fångar frigivits i närmare ett 20-tal u-länder, att förändringar — om också svåra att mäta — har skett beträffande tortyren i flera länder. Regeringen Ecevit i Turkiet har sagt sig vilja få ett slut på den misshandel som då och då rapporteras från vissa provinsstäder. I Egypten och Filippinerna har torterare åtalats. Interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna har fått löfte att undersöka förhållandena i El Salvador, Haiti och Paraguay. Regimerna i Bolivia, Peru och Ecuador har anordrat val, och i Västafrika har regeringarna i Nigeria, Ghana och Mali utlovat en övergång till civilt styre. I Övre Volta har val hållits, för att ta några exempel. Svårigheten är givetvis att fastställa om det är Carters rättighetspolitik eller andra förhållanden som har påverkat utvecklingen. Valen i Indien och Sri Lankat.ex. hade föga med Carter att göra. Löftena om en övergång till civilt styre i en del länder i Västafrika gavs innan Carter kom till makten. Ändock kommer Thomas Hammarberg till den här slutsatsen! ”Mellan Indien — Sri Lanka på ena sidan och Chile och Haiti på den andra finns en lång rad fall där det är rimligt att anta att Carteradministrationens satsning på mänskliga rättigheter haft någon, åtminstone indirekt, verkan. Bara det faktum att rättighetsfrågorna blivit ett internationellt diskussionsämne har säkert påverkat en del regimer.” Sedan artikeln skrevs har nya händelser inträffat som påverkat rättighets situationen i olika delar av världen. De tragiska flyktingödena i Indokina har visat upp för världsopinionen hur trångt vissa mänskliga rättigheter sitter i Vietnam och hur litet utrymme det finns för grupper som betraktas som avvikande i eller ffrämmande för det rådande systemet. Den folkresning som skedde i Iran mot schahens despotiska regim har också i grunden förändrat situationen i detta land. Det var också fråga om en reaktion mot det stöd som schahen åtnjöt från USA. Visserligen hade schahen lovat hålla fria val, men detta löfte blev allt mindre trovärdigt i skuggan av den ökande repressionen och det stigande våldet. Tyvärr tycks inte regimändringen ha inneburit att de mänskliga rättigheterna nu respekteras. Den protest som den internationella juristkommissionen i Genéve häromdagen avlossade är talande. Den påtalar att de islamiska revolutionsdomstolar som nu upprättats i Iran och som dömer olika kategorier av människor som betraktas som avvikande kränker såväl FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Genévekonventionen. Man konstaterar att de som ställs inför dessa domstolar inte tillerkänns rätten att försvara sig, att det inte läggs fram någon formell anklagelse mot dem och att de inte heller har rätt att överklaga de godtyckliga domarna. En dödsdom verkställs någon timme efter avkunnandet, och någon möjlighet att begära nåd finns inte, noterar juristkommissionen. Herr talman! Detta bådar inte gott för förverkligandet av de krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter som tillsammans med vaktslående om religiösa värden bar fram folkresningen. Utvecklingen i Iran kan få betydande internationella återverkningar på grund av oljeexporten. Det gäller exporten till Israel, men också exporten till Sydafrika vilka båda har avbrutits. Hittills har Sydafrika importerat 90-95 96 av sin olja från Iran. Ett definitivt avbrytande av exporten till Sydafrika försätter det landet i en mycket sårbar situation. Det är att hoppas att den nya regeringen i Iran tar till vara detta tillfälle att utöva ett tryck på Sydafrika och att övriga oljeexporterande länder avstår från att komma till dess undsättning. Därmed skulle en ny och avgörande faktor inträda i södra Afrikakonflikten. Det skulle innebära en ytterst kännbar påtryckning mot Sydafrika, som i grunden kan förändra strykeförhållandena. Det skulle också i sin tur stärka motståndet och bidra till att övertyga regimen i Pretoria om att snara förändringar i det rasistiska systemet i Sydafrika är nödvändiga.

Herr talman! Herr Wirmark har fullständigt rätt i att Sydafrika är ett särfall i sin rasdiskriminering. Men som jag sade i mitt första inlägg är andra länder särfall i andra avseenden när det gäller att sätta sig över medborgerliga frioch rättigheter och utöva förtryck. Jag nämnde som exempel Sovjetunionens förtryck av de tre baltiska folken. Frågan kvarstår om man inte lätt hamnar i dubbelmoral när man med stora ord och insatser vänder sig mot en typ av regim men inte mot en annan. Man kan möjligen göra gällande att det värsta av allt medmänskligt förtryck som finns är just rasdiskriminering. Men jag tycker också den idén är svår att förfäkta. När allt kommer omkring är själva anledningen till att man är emot rasdiskriminering att människor är lika. Anser man att människor är lika — och det är Bibelns tanke — måste det vara lika rysligt att förfölja människor i det egna landet, även om de har samma hudfärg. Jag kan inte göra den skillnad som herr Wirmark tycks bygga upp det hela på. Jag finner det konstigt att ena ögonblicket förfäkta att Sverige skall ge stora uhjälpspengar till ett land som Cuba, som krigar i stora delar av världen, och i nästa andetag förfäkta helt andra uppfattningar.

Jag vill fråga herr Wirmark hur vi skall göra i följande fall: Antag att ett svenskt företag gör en vinst på sin verksamhet i Sydafrika. Företaget får inte reinvestera den vinsten i Sydafrika för svenska myndigheter. De sydafrikanska myndigheterna förhindrar att företaget tar hem vinsten till Sverige. Skall då företaget sätta in pengarna på bank i Sydafrika att lånas ut till sydafrikanska företag? Det är en intressant fråga. Det hela blir till sist en fråga om hur man kan åstadkomma förbättringar i denna värld, hur man kan utöva inflytande och sprida sina idéer. I ett tidigare anförande påminde jag om att Internationella metallarbetarfederationen hade funnit att man genom facklig verksamhet, med ursprung i de utländska företag som finns i Sydafrika, kunde utöva påverkan. Det är synpunkter som man inte kan komma runt. Det är inte så självklart att man, som herr Wirmark och andra folkpartister vill få det till, påverkar bäst genom att försvinna från scenen.
Herr talman! Herr Wirmark uttryckte sin förvåning över att Cuba förekommer i debatten, eftersom riksdagen, sade han, har beslutat att avveckla biståndet dit. Men det är inte så förvånande, herr Wirmark.. Uppemot halva antalet ledamöter i denna kammare, socialdemokraterna, vänsterpartiet kommunisterna och herr Hagel och hans parti, röstade på sin tid för fortsatt bistånd till Cuba. I en motion i fjol från den socialdemokratiska gruppen yrkade man att biståndet till Cuba skulle utgå med dubbelt belopp. I år har motionen kommit igen med andra formuleringar, men det står fortfarande att Cuba bör få bistånd från oss. Är det då så underligt, herr Wirmark, att vi diskuterar Cuba här i dag?

Herr talman! Först en replik till herrar Hernelius och Burenstam Linder om biståndet till Cuba. Min förvåning gällde att polemiken om Cuba upptog en så viktig del av herr Hernelius meningsutbyte med utrikesministern, som ändå representerar ett parti som har varit med om att fatta det beslut beträffande Cuba som herr Hernelius själv stöder i kammaren. Detsamma gäller herr Burenstam Linder. Han och jag har stött precis samma ståndpunkt, den som kom till när herr Burenstam Linder själv satt i regeringen, nämligen att biståndet till Cuba skall avvecklas efter nästa budgetår. Beträffande diskussionen om Sydafrika nämner herr Burenstam Linder Internationella metallarbetarfederationen. Han kunde ha hänvisat till andra fackföreningsuttalanden, t.ex. från LO och TCO här i Sverige, vilka ligger mer nära oss. När han nu nämner en internationell organisation, så kunde han lika gärna ha nämnt FFI, Fria fackföreningsinternationalen, som är den övergripande internationella fackliga organisationen, och talat om vad den har sagt om Sydafrika. Men han väljer ut den international som har framfört en åsikt som bäst överensstämmer med hans egen.

Hela samhället är uppbyggt på principen att hudpigmentet avgör vem som skall styra och vem som skall vara slav. Det är ett särfall, som omvärlden bör reagera inför. Inte bara vi har kommit fram till detta, utan en stor majoritet av medlemsstaterna inom Förenta nationerna.
Herr talman! Det enda parti som i riksdagen från början har gått emot biståndet till Cuba är moderata samlingspartiet. Vi har städse varit emot de pengar som gått till Cuba. Nu är det fråga om 242 milj.kr. sammanlagt. Vi kommer att fortsätta med motståndet. Jag vill påpeka att frågan om fortsatt svenskt bistånd till Cuba avgörs på valdagen den 16 september.

Herr talman! Rasdiskriminering är ett ohyggligt fenomen, precis som det långtgående förtryck som av andra skäl förekommer runt om i världen. Också det måste få oss att ställa frågan hur vi skall kunna förhindra det. Vi måste komma till någon slutsats om hur man bäst påverkar och hur man bäst kan sprida sin egen uppfattning. Sker det bäst genom att man drar sig undan eller genom att man försöker vara på plats för att kunna ge uttryck för sina egna ideal och sin egen uppfattning? Jag citerade Internationella metallarbetarfederationen, därför att dess uttalande i mängden av uttalanden av olika slag utgör ett exempel på att frågan om hur man påverkas inte alls är så självklar som David Wirmark vill göra gällande. Det är en mycket svår fråga, vilket också visas av att vi i många andra sammanhang där vi stöter på diktatur och förtryck har valt den omvända vägen, nämligen att försöka intensifiera kontakterna för att på det sättet kunna påverka. En tanke bakom mycket i Helsingforsavtalet för några år sedan var att man ville vidga möjligheterna till ekonomiska förbindelser med diktaturer för att den vägen kunna luckra upp förtrycket. Mitt budskap är alltså att frågan inte är så enkel. Därför tål det också — gentemot vad David Wirmark sade i sitt första inlägg — framhållas att moderaterna, i den mån de har en annan uppfattning än den som David Wirmark förfäktar, inte står vid sidan av alla andra partier. Under mycket lång tid har åtminstone de demokratiska partierna i Sveriges riksdag förfäktat exakt den uppfattning som jag här har givit uttryck för. Riksdagen har enigt gjort uttalanden mot ensidiga svenska sanktionsåtgärder mot Sydafrika. Riksdagen har gjort det med hänvisning till ungefär de argument som jag här har framfört, nämligen att ensidiga aktioner skulle kunna skada FN och snarast hjälpa Sydafrika. Dessutom medför sådana ensidiga aktioner — vilket jag också framhöll i mitt första inlägg i dag — att det blir svårare för Sverige att stå emot påtryckningar från andra ländergrupperingar om att vi skall vidta ensidiga sanktioner mot andra länder, där vi kanske verkligen vill slippa hamna i en sådan situation.

Herr talman! Till Allan Hernelius vill jag bara säga att Cuba kanske trots allt får för stort utrymme i vårt meningsutbyte. I sak är skillnaden inte så stor. Moderaterna har själva i en partimotion i år faktiskt föreslagit 5 milj.kr. till Cuba för bredare samarbete — man har begärt att beloppet skall begränsas till 5 miljoner för nästa år. Vad beträffar Sydafrika säger Staffan Burenstam Linder att det är inte så enkelt att avgöra hur man bäst påverkar situationen, och det kan jag väl hålla med om. Det är klart att det måste tillämpas olika strategier gentemot olika regimer, och i det här fallet har man både i FN och internt i Sydafrika kommit fram till att isoleringsstrategin är den mest användbara. Båda de stora nationaliströrelserna i Sydafrika, African National Congress och Panafricanist Congress, har krävt att Sydafrika skall isoleras, och det är en väsentlig anledning till att Sverige bör gå på den linjen. Det förslag som nu framläggs är baserat på att vad vi gör kan få stor politisk och psykologisk effekt. Staffan Burenstam Linder hänvisar till att tidigare var alla partier eniga men nu är det bara moderaterna som står fast vid den förut intagna ståndpunkten. Det har dock hänt åtskilligt, och jag tycker det är förvånande är att moderaterna inte har upptäckt detta och hur viktigt det är. Jag behöver bara erinra om att flera tusen människor har dödats i Soweto och att den sydafrikanska regimen går i färd med att förverkliga sin politik om ”bantu homelands”. Man har redan flyttat flera miljoner människor och avser inom kort att flytta ytterligare ett par miljoner. Det är en rå och ohyggligt grym raspolitik som förverkligas på det sättet, och utvecklingen har hittills visat att vidtas inte starkare åtgärder så kommer Sydafrikas regering inte att låta sig påverka. Då säger Staffan Burenstam Linder att om vi är med om att isolera Sydafrika så blir det svårare för oss att stå emot tryck i andra fall när omvärlden begär att vi skall isolera något annat land. Till det vill jag säga: Vi förbehåller oss rätten att själva bestämma när vi stöder en aktion. Den rätten ligger i det här huset, och den skall vi behålla där.

Herr talman! Min avsikt var egentligen inte att diskutera Sydafrika i dag, eftersom vi kommer att få tillfälle till det i samband med att regeringens Sydafrikaproposition behandlas. När debatten ändå har kommit i gång vill jag bara göra några korta kommentarer.

Vi tycker alltså att just det förhållandet att det är så unikt med rasförtryck gör att man kan ha en sådan lag som regeringen förelägger riksdagen förslag om. Att sudda ut den skillnad som finns mellan Sydafrika och andra länder, vilket Staffan Burenstam Linder anstränger sig att göra i det ena anförandet efter det andra genom att hänvisa till situationen i t.ex. Brasilien och Sovjetunionen, finner jag olyckligt ur alla synpunkter. Sedan kritiserar Staffan Burenstam Linder oss också för att vi inte vill gå hela vägen, för att vi inte vill förbjuda svensk företagsamhet i Sydafrika, för att vi inte vill förbjuda handel med Sydafrika, för att vi inte vill köra ut all svensk verksamhet i Sydafrika. Vi tar ett steg i den riktningen. Nu är det ju så att vi känner oss bundna av bl.a. de internationella avtal som är träffade inom ramen för GATT. Men det är inte så att det saknas en vilja från regeringens sida att även använda sig av mycket hårda sanktionsvapen mot Sydafrika. Det är bara det att i dessa avseenden, alltså när det gäller inskränkningen av handeln, anser vi att vi är mycket hårt bundna av de internationella avtalen. I Förenta nationerna verkar vi ju mycket starkt just för att få till stånd sådana samfällda åtgärder från världsgemenskapens sida som Staffan Burenstam Linder begär att vi skall ta upp unilateralt men som vi, av de skäl jag anfört, inte tycker att vi kan ta upp på det sättet. Förtryck av alla slag är motbjudande — det håller jag helt med Staffan Burenstam Linder om. Det är motbjudande när det sker av politiska skäl eller av religiösa skäl. Men ändå tror jag att de som förtrycks för sin politiska eller sin religiösa åsikts skull ändå på ett något annat sätt förstår orsaken, att de på ett annat sätt har förmåga inte att acceptera förtrycket — det kan vi aldrig göra — men att ändå uppfatta att de lider för någonting som de betraktar som väsentligt, meningsfullt och riktigt. Jag menar att detta däremot är en omöjlighet när man har att göra med förtryck baserat på ras. Jag tycker att det är det mest meningslösa, det mest föraktliga sätt på vilket människor kan bringa andra till underkastelse, kan bringa olycka över människor, när man använder sig av deras ras som utgångspunkt för ett förtryck. Jag tycker inte det finns något försvar av det slag som Staffan Burenstam Linder anförde här, att det kan tänkas att man i Sydafrika kan motverka förhållandena från insidan — han åberopar då Fria fackföreningsinternationalen. Jag vet att det exempel som jag tänker anföra är en hårdragning, och jag menar inte att förhållandena är exakt lika. Men jag tror att de judar som fick arbeta inom vissa tyska fabriker under kriget kunde ha större chanser att överleva längre — kansket.o.m. till krigsslutet. Det ger emellertid inte de här tyska företagen någon som helst anledning att slå sig för sitt bröst för sina humanitära insatser. Jag vidhåller att rasförtryck är det vidrigaste av allt förtryck och att det gör situationen i Sydafrika unik. Det är det unika i den sydafrikanska situationen som motiverar den svenska regeringens förslag till Sveriges riksdag att införa ett förbud för svenska investeringar i Sydafrika.

Herr talman! Rasförtryck är vedervärdigt, men allt förtryck är vedervärdigt. Jag finner att för att rätt förstå varför rasförtryck är så motbjudande måste man säga att människor bör vara lika — det är det kristna budskapet. Men om människor är lika måste varje slags förtryck vara lika obehagligt. Det synes mig vara en skäligen enkel logik, och varje annan tanke är uttryck för en grumlig föreställning om människovärde. Detta att man bara skall förbjuda nyinvesteringar och av egna ekonomiska skäl tänka sig att inte satsa på god moral och förbjuda all verksamhet har jag sagt är en dubbelmoral. Jag vidhåller det, och handelsministerns synpunkt är faktiskt inte någon ordentlig invändning. Det är riktigt att vi när det gäller handel är bundna vid internationella avtal. Men motsvarande regler finns ju inte i fråga om investeringar. Min synpunkt gällde just de investeringar vi har i Sydafrika. I den utredning som är redovisad hänvisas till krassa svenska ekonomiska skäl för att man inte vill framtvinga en nedläggning. Det kallar jag för dubbelmoral — för det är dubbelmoral. Kvar står en fråga som ingen av mina motdebattörer har besvarat: Hur påverkar vi bäst? Vi känner avsky inför förtryck, inför rasdiskriminering. Hur blir vi av med detta förtryck? Och hur kan ni vara så fantastiskt säkra på att den högsta klokskapen är minsta möjliga insatser, minsta möjliga närvaro? Skulle det t.ex. ha blivit en bättre utveckling i Portugal om de folkpartistiska demonstranter som fanns när Portugal skulle komma med i EFTA hade fått sin önskan tillgodosedd? Hade det inte tvärtom varit så att om Portugal hade ställts utanför EFTA, isolerats, hade det varit mycket mindre kontakter med demokratiska idéer och uppfattningar, mindre möjligheter att få en mjukare övergång till ett system som är mera hoppingivande för framtiden? Hur det nu än är på den punkten kvarstår den frågeställning som gör det här problemet så svårt: Vad är bäst moraliskt? Hur påverkar vi bäst? Hur vidgar vi möjligheterna att få en slutlig god utveckling? Gör vi det genom att försöka påverka inifrån eller genom att avlägsna oss?

Herr talman! I fråga om graden av förtryckets gräslighet skiljer sig Staffan Burenstam Linders uppfattning och min uppenbarligen åt, och jag tror inte att ett upprepande av argumenten skulle minska oklarheten när det gäller våra olika ståndpunkter. Däremot återkommer jag till hans invändning om dubbelmoral. Han tycks mena att om man inte är beredd att ta steget fullt ut, så är det dubbelmoral att över huvud taget göra någonting. Hans egen utgångspunkt är ju att inte någonting skall göras, att ingen förändring skall ske. Det skulle alltså vara ett uttryck för en högre moral än den hos dem som vill ta ett icke helt obetydligt steg för att ytterligare öka trycket på den sydafrikanska regimen. Jag tycker den argumenteringen faller på sin egen orimlighet. Man skulle ge uttryck för en dubbelmoral säger Staffan Burenstam Linder, om man inte begär en fullständig avveckling av de svenska företagen. Ett sådant ställningstagande skulle på något sätt vara renhårigare. För det första förordar ju inte Staffan Burenstam Linder själv en sådan avveckling. För det andra är syftet från vår sida att komma åt den ökade styrka för Sydafrika som företagens expansion där innebär såväl politiskt som ekonomiskt. Då är det väl fullt logiskt att just slå till mot expansionen i första rummet. Vi uppfattar det som en rimlig avvägning att ge de svenska företagen en viss tid för att ställa om sin verksamhet och söka sig nya marknader. Detta framställer Staffan Burenstam Linder som ett uttryck för dubbelmoral. Jag beklagar att moderaterna på den här punkten ställer sig vid sidan av den solidaritetsåtgärd som regeringsförslaget innebär. En aktiv Sydafrikapolitik är en viktig del av den svenska utrikespolitiken. Om den borde det kunna råda en mycket bred enighet i Sverige och i den svenska riksdagen. Unilaterala åtgärder på investeringssidan utgör ett naturligt led i den politiken — tillsammans med ett klart ställningstagande av Sverige i Förenta nationerna, under både denna och tidigare regeringar, och det ökade stöd som regeringen föreslår till befrielserörelserna och de självständiga staterna i södra Afrika.

Herr talman! Jag är förvånad över att man kan vara så problemfri i sitt betraktande av världen — att det över huvud taget är möjligt att vara i så absolut avsaknad av känsla för att det finns problem. Ett problem som jag har försökt framhålla är detta: Hur påverkar man, om man nu vill påverka? Socialdemokraterna gav ut en debattskrift för drygt tio år sedan med rubriken Sydafrika och vi. Det är en mycket intressant skrift. Man resonerade fram och tillbaka om hur man bäst skulle kunna påverka. Man kom fram till slutsatsen att det vore dumt att vidta ensidiga sanktioner, eftersom detta snarare skulle hjälpa regimen och inte medföra det önskade resultatet. Det är för mig en gåta, att när jag frågar hur man bäst uppnår resultat, kommer mina meddebattörer och bara mässar hela tiden. De säger att vi skall ha en aktiv Sydafrikapolitik men talar inte om varför det är just denna form av aktivitet som bäst för fram till målet. Man är ändå skyldig att redovisa detta, särskilt som den linje man har valt representerar ett avsteg ifrån vad som under en lång tid har varit svensk utrikespolitik. Det har genom enhälliga beslut i riksdagen fastslagits att vi inte skall vidta ensidiga sanktioner mot Sydafrika, eftersom detta skulle försvaga FN och snarast hjälpa regimen i Sydafrika. Eftersom det nu är så att trycket i Sydafrika kan sägas ha förvärrats, kan ju detta, herr talman, knappast göras till ett argument för att försvaga FN eller hjälpa regimen i Sydafrika. Som utrikesutskottet och riksdagen tidigare har sagt skulle nämligen ensidiga aktioner hjälpa Sydafrika och skada FN. Därför tycker jag att regeringen i denna viktiga principfråga är skyldig svenska folket någonting annat än bara ett mässande om att vi skall ha aktivitet. Det är ju så betydelsefullt att försöka finna det riktiga sättet att påverka utvecklingen i detta hemska förtryck. Jag är beredd att böja mig, om jag någon gång får ordentliga argument, som visar att detta är en metod som skulle kunna vara mera framgångsrik än metoden att försöka påverka inifrån, som utrikesministern själv tidigare i morse sade är det viktigaste sättet. Jag har inte fått ett enda argument utan bara kort sagt ytterst onyanserade påståenden, uppklädda i något slags moralisk utstyrsel.

Herr talman! Om jag förstår saken rätt har Staffan Burenstam Linder inte någon ytterligare replik nu och därför vill jag inte heller ta upp några nya argument utöver dem han själv har använt. Hans utgångspunkt för vad man skall och icke skall göra var aktuell för tio år sedan. Man har prövat dessa vägar i tio år, men de har inte lett till någon ändring i Sydafrika. Det är detta som nu motiverar att vi vidtar andra åtgärder, att vi ökar trycket mot den sydafrikanska rasistregimen. Syftet med det vi föreslår är att med ekonomiska medel komma åt den sydafrikanska regimen, att genom att försvåra den ekonomiska uppbyggnaden i Sydafrika undergräva regimens ekonomiska möjligheter och stärka oppositionen mot den. Det är vad vi på lång sikt hoppas uppnå med det förslag som vi lägger fram. Staffan Burenstam Linder har inte möjlighet att replikera, men han har själv sagt att det viktiga är att finna ett sätt att påverka utvecklingen i Sydafrika. Han har haft goda möjligheter att under den här diskussionen själv ange vilka sätt han vill förorda.

Herr talman! I den utrikespolitiska deklarationen snuddar regeringen vid västländernas stora oljeberoende och den sårbarhet som följer med detta. Krisen i Iran är en påminnelse -” om någon behöver den” , säger regeringen — om att Sveriges oljeberoende måste minskas. Piken till forna koalitionsbröder var fin: ”om någon behöver” en påminnelse om faran med det stora oljeberoendet! Vi får hoppas att Karin Söder lyssnade uppmärksamt på efterträdaren Hans Blix. Påpekandet om oljeberoendet och sårbarheten är ovedersägligt, men det är anmärkningsvärt att varken den utrikespolitiska eller den handelspolitiska deklarationen går närmare in på konsekvenserna för vår ekonomi av revolutionen i Iran och krisen i Mellersta Östern. Saken är dock för allvarlig för att avfärdas med en gliring till centern. Störningar i vår oljeimport och prishöjningar på olja kan komma att väsentligt förändra den glada bild av konjunkturuppgång och ekonomisk återhämtning som regeringen har utgått från i sin budget och i uppläggningen av den ekonomiska politiken. Herr talman! Vi har inte sett slutet på maktkampen i Iran än. Men oavsett om kommunistiska krafter kommer att få något inflytande eller inte talar det mesta för att den nya regimen kommer att bli starkt nationalistisk, antivästerländsk och USA-fientlig. Det är ganska naturligt, eftersom västvärldens medansvar är så uppenbart. Framför allt USA stödde schahens ohämmade rustningspolitik och hjälpte honom med en forcerad industrialisering av landet — en industrialisering som lämnade folkets breda lager ännu fattigare än de var förut och som samtidigt bröt sönder gamla kulturmönster och traditioner. Korruption och våld var de metoder som schahen använde för att påtvinga det iranska folket sin politik. USA tillhandahöll vapnen, teknikerna och instruktörerna. CIA hjälpte schahen att bygga upp hans beryktade säkerhetspolis, Savak. Tiden går fort, och man glömmer lätt. Man glömmer lätt hur såta vänner president Carter och schahen var in i det sista. För litet mer än ett år sedan prisade Carter schahen för hans engagemang för mänskliga rättigheter och överöste honom med lovord. I ett tal i Teheran på nyåret 1978 sade Carter — jag citerar nu den amerikanske presidenten ord för ord ur en så pålitlig källa som Le Monde -— vänd till schahen: ”På grund av schahens stora härskaregenskaper är Iran en ö av stabilitet i en av världens mest oroliga regioner.

Det bör dock sägas till Carters försvar att han lärt läxan från Vietnam och avstod från att ingripa aktivt på förtryckarnas sida när oroligheterna bröt ut. Nu är schahen borta. Carterpolitikens nederlag är ett faktum. Maktbalansen i Mellersta Östern har förskjutits till USA:s och Israels nackdel. PLO har repat mod. Innan skottlossningen på Teherans gator ännu tystnat anlände Yasser Arafat till den iranska huvudstaden i spetsen för en jättelik delegation. Han togs emot som en triumfator av Irans nya härskare. Israels diplomater kastades ut ur landet, och deras lokaler i Teheran överlämnades till PLO. Fruktan för att de revolutionära stämningarna i Teheran skall sprida sig till andra länder griper omkring sig, och den har redan börjat påverka de moderata arabländernas politik. T.o.m. det utpräglat USA-orienterade Saudi-Arabien har börjat markera distans till Washington på ett sätt som var otänkbart ännu för ett par månader sedan. Ett annat tecken på den förändrade maktbalansen är att ledande företrädare för OPEC åter börjat tala om att västvärlden måste betala ett politiskt pris för den arabiska oljan. Det har spekulerats åtskilligt dessa dagar om ett fredsavtal mellan Egypten och Israel. För ögonblicket är det mycket oklart vad som kan ha kommit ut av Carters stora fredsresa till Mellersta Östern. De senaste bulletinerna lär tala om att Israels regering, liksom tidigare Sadat, har accepterat Carters medlingsförslag, men vi vet ingenting om vad det förslaget innehåller. Det är möjligt att utrikesministern sitter inne med färska upplysningar som jag inte har. I så fall tror jag att riksdagens ledamöter vore ganska tacksamma för att få ta del av dessa. Det må emellertid vara hur det vill med den saken. För min del tror jag dock att man har anledning att ställa frågan om det inte har knutits högst överdrivna förhoppningar till denna resa, liksom över huvud taget till hela den förhandlingsomgång som började med Sadats resa till Jerusalem. Med USA försvagat, Sadat alltmer isolerad i arabvärlden och en högex plosiv situation i olika hörn av regionen är risken påtaglig att en separatfred mellan Egypten och Israel, som i sak bara löser bilaterala problem, skulle bli ett steg på vägen mot krig i stället för ett steg på vägen mot en varaktig fred i hela regionen. Den hårdaste knuten är det palestinska folkets öde. Vi vet alltså inte vad som kan ha sagts till Carter beträffande det palestinska folket. Men det är tyvärr svårt att tro att Israel skulle vara berett att i ett avtal med Egypten ens antyda ett kommande tillmötesgående av sådana grundläggande arabiska krav som att judiska bosättningar skall avvecklas och att palestinierna på Västbanken och i Gaza skall få rätt att själva bestämma sin framtid. Tanken på lokala val och självstyrelse för palestinierna, förenat med fortsatt israelisk överhöghet och fortsatt israelisk närvaro i de ockuperade områdena, blir mera en utmaning än ett tillmötesgående. Ett avtal mellan Egypten och Israel på de betingelserna skulle inte garantera fred. Blod är tjockare än vatten — eller rättare: tjockare än bläcket på ett avtal. Palestinierna har från tid till annan fått erfara hur än den ena än den andra arabiska regeringen försöker sälja ut dem för sina egna nationella intressen. De minns Svarta september —blodbadet som kung Hussein ställde till med för att bli av med PLO. De minns masslakten på palestinier i libanesiska flyktingläger, som president Assad beordrade syriska armén att delta i när Libanonkriget rasade som värst. Men inom kort återställdes den arabiska brödrakärleken. Ett avtal där president Sadat offrade det palestinska folkets rätt för ett skenbart självstyre skulle inte vara trovärdigt. Utsikterna att Jordanien och Saudi-Arabien skulle ansluta sig till ett sådant avtal är försvinnande små. Och Sadat är inte stark nog att överta schahens gamla roll som USA:s fredspolis i Mellersta Östern. Herr talman! Det kan inte uteslutas att oljan på nytt kommer att användas som ett vapen i konflikten. En av de slutsatser vi måste dra av den senaste tidens händelser är att risken för en sådan utveckling har ökat. Då skulle även Sverige drabbas, och vi är inte nämnvärt mindre sårbara nu än förra gången. Även om det inte blir ett upprepande av oljeembargot från 1973-1974, kommer revolutionen i Iran och krisen i Mellersta Östern att få återverkningar i västvärlden, också i Sverige. Oljebrist och kraftiga prisstegringar på olja är, tyvärr, ett sannolikt perspektiv inför nästa vinter. Optimisterna brukar ibland försöka lugna oss med att oljeresurserna är större än vi tidigare trott. Det upptäcks ständigt nya fyndigheter. I samband med händelserna i Iran har man pekat på Mexico som ett nytt oljeland med fyndigheter som är större än Irans, kanske lika stora som Saudi-Arabiens. Mexico, sägs det, skulle med lätthet kunna kompensera en minskad oljeproduktion i Iran. Nu är det tyvärr inte bara de fysiska resurserna som bestämmer gränserna för oljeproduktionen i världen. Det finns politiska begränsningar för produktionen som är betydligt snävare än de fysiska. Iran har — liksom tidigare f. ö. Venezuela — blivit ett skräckexempel som lärt andra länder i tredje världen vad som kan hända om man finansierar en alltför snabb industriell utveckling med en maximal oljeproduktion. Mexicos president Lopez Portillo har nyligen gjort fullständigt klart för president Carter att Mexico också i fortsättningen tänker anpassa sin oljeutvinning efter sina egna utvecklingsplaner och inte efter konsumentländernas ökade behov. Irans oljeproduktion låg på schahens tid kring 5 miljoner fat om dagen och skall, enligt den nya regeringen, dras ned till ca 2,5 miljoner. Mexico, som f. n. producerar ca 1,5 miljoner fat om dagen, skall visserligen inom ramen för löpande sexårsplan ha fördubblat sin oljeproduktion till 1982, men den oljan är redan kontrakterad. Israel kan möjligen komma att få viss ersättning från Mexico för bortfallen iransk oljeimport, men övriga länder i kön — och de är ganska många — skall nog inte göra sig några överdrivna förhoppningar. Mot den bakgrunden förefaller tidningarna optimistiska i överkant när de apropå den svenske handelsministerns tilltänkta resa till Mexico i april antyder att han kan väntas komma hem med feta oljekontrakt på fickan. Men på den punkten kanske vi kan få närmare upplysningar av handelsministern själv här i dag. En alltför stor optimism nu om våra importmöjligheter skulle i värsta fall kunna dra på oss en annars onödig ransonering nästa vinter. Denna gång har oljekrisen för vår del fått ett mindre dramatiskt förlopp än vintern 1973-1974. Vi har hittills sluppit ransoneringar. Men i gengäld kan verkningarna bli så mycket långvarigare. Många internationella bedömare räknar med att restriktioner av olika slag kan bli nödvändiga i flera västländer framåt hösten. I alla händelser lär knappheten på olja komma att påverka priserna. Vi vet inte vad som kan komma ut av OPEC-mötet i slutet av mars, men det förefaller inte troligt att Saudi-Arabien i längden skall kunna hålla tillbaka högprislinjens förespråkare på samma effektiva sätt som hittills. Oron i grannländerna manar Saudi-Arabien till försiktighet. Herr talman! Det var ursprungligen min avsikt att ta upp också ett par av de frågor som behandlas i den handelspolitiska deklarationen. Men den tid som står mig till buds skulle inte medge mycket mer än ett omnämnande av problemen. Och ibland är det viktigare att kommentera vad regeringen inte säger än vad den säger. Gösta Bohman har nyligen talat om att se verkligheten sådan den är. I detta fall skulle den uppmaningen med fog kunna riktas till regeringen med tillägget att det finns en verklighet också efter valdagen den 16 september! Det har varit tyst, mycket tyst från regeringens sida om de mörka skuggor som orosmolnen över Iran och Mellersta Östern kastar över Sveriges och västvärldens ekonomiska framtid. De uttalanden som förekommit har varit undanglidande och överslätande och andats en optimism som förefaller att vara svagt grundad.

Herr talman! Ingen kunde undgå att lägga märke till de skillnader, långt mer än nyanser, som fanns mellan Olof Palmes beskrivning och Carl Lidboms beskrivning av Carteradministrationens förhållande till utvecklingen i Iran. Men bortsett från det tycker jag att det var värdefullt att vi fick tillfälle till ett meningsutbyte om hur oljesituationen i Sverige kan påverkas av det som hänt i Iran. Först och främst tycker jag inte att Carl Lidbom har tillräckligt mycket på fötterna när han säger att den svenska regeringen inte tagit på allvar den utveckling som skett. Tvärtom följer vi utvecklingen med mycket stor noggrannhet och vi har vidtagit en hel rad åtgärder för att trygga den svenska försörjningen på oljesidan. Jag vill erinra Carl Lidbom om att vi också sökt öka det svenska folkets medvetenhet om situationen. Bl. a. är den besparingskampanj som vi satt i gång ett led i de strävandena. Den har till syfte att vi gemensamt skall dra ned vår oljeförbrukning så att vi skall slippa en ransonering till hösten, en ransonering som kan bli nödvändig om situationen skulle utvecklas på ett sätt som vi i dag ändå hoppas skall kunna undvikas. Iran har kommit i gång med sin oljeproduktion. Det är i och för sig ett mycket lovande tecken. Vi tror att alla regimer i Iran, oberoende av politiskt förtecken, kommer att finna det angeläget att en oljeproduktion upprätthålls. Enligt de uppgifter jag har skulle Iran i dag pumpa mellan 2 miljoner och 3 miljoner fat olja om dagen. Carl Lidbom uppgav att produktionen tidigare uppgick till 5 miljoner fat. Det finns även en större siffra — 7 miljoner fat. Det är ju bara ett understrykande av allvaret om den siffra jag nämnt här skulle vara den riktiga. De fysiska förutsättningarna för Iran att nå upp till ca 4 miljoner fat med hjälp av inhemska resurser lär finnas. Frågan är alltså om den politiska viljan att gå så långt i oljeproduktion finns. Däremot är det väl inte sant, Carl Lidbom, att situationen när det gäller vår oljeförsörjning inte i några avseenden har blivit bättre än vid föregående tillfälle då vi hade problem med vår oljeförsörjning. I varje fall i ett par avseenden har förändring skett. För det första har vi fått en utbyggnad av de svenska oljelagren. För det andra har vi fått en internationell organisation, IEA, med uppgift att bland de oljekonsumerande länderna solidariskt fördela de oljetillgångar som finns. För det tredje tror jag att det svenska folkets medvetenhet om problemet har vuxit högst avsevärt. Det är också en betydande hjälp. Vid IEA:s styrelsemöte i mars lade vi fram beräkningar som visar att vi skulle kunna begära att fördelningssystemet träder i kraft. Man har från IEA:s sida pekat på att det normalt finns ett stort säsongmässigt bortfall för Sveriges del under första kvartalet och att man därför kan ifrågasätta om beräkningsgrunden är den riktiga. Men vi är överens med IEA om att göra en utvärdering av vad som skall betraktas som normalt. Visar det sig då att det föreligger en faktisk brist skall vi kunna tillgodoräkna oss den, i händelse av att vi senare under året kommer att finna att en bristsituation ger oss anledning begära att IEA:s fördelningsmekanism sätts i funktion. Vi har också försökt kompensera bortfallet av Iranolja på olika sätt. Bl. a. har regeringen fört diskussioner med vissa andra exportörländer som Saudi-Arabien, Storbritannien och Mexico om leveranser av råolja. Diskussionerna om ett oljeavtal med Norge har fortsatt även efter bortfallet av Volvoavtalet. Vidare har avtal om leveranser av råolja från Irak i storleksordningen en miljon ton slutits av Svenska Petroleum AB och OK. Vår ambassadör i Teheran har instruerats att till den nya ledningen för det iranska oljebolaget framföra vårt intresse för snara leveranser av lätt råolja och för långtidskontrakt. Svenska Petroleum har också direkt till det iranska oljebolaget framfört sitt intresse för såväl spotköp som långtidskontrakt. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi med mycket stor uppmärksamhet och med beaktande av alla de möjligheter som står oss till buds följer den här utvecklingen. Vi hänger oss ingalunda åt någon överoptimism utan tar tvärtom mycket allvarligt på problemet. Men i dagsläget har vi ändå förhoppningar om att vi — med gemensamma krafter — skall kunna undvika en situation som skulle framtvinga en ransonering. Vi har förhoppningen att en sådan oljebrist inte skall uppstå att verkningarna för Sverige blir sådana att de på allvar kunde skada den svenska ekonomin. Vi tror inte heller att det kommer att ske.

Herr talman! Det kan möjligen vara en rolig lek att spana efter nyanser mellan Olof Palmes och min bedömning av USA:s involvering i schahens Iran. Olof Palme tog upp en speciell aspekt av detta, nämligen den kritik som riktats mot Carter för att Carter inte höll fast vid schahen när oroligheterna bröt ut. Kissinger och andra har sagt att därigenom undergrävs USA:s trovärdighet. Därigenom begriper Saudi-Arabien och andra att USA som allierad inte är någonting att lita på. Detta är en katastrofal politik. Det var mot hela det resonemanget som Olof Palme polemiserade. Han visade att det var omöjligt för en supermakt att rädda en regim som har ådragit sig folkets hat. Däremot sade Olof Palme inte ett ord till försvar för USA:s starka engagemang för Iran före oroligheterna, innan Carter släppte schahen helt enkelt. Med det engagemanget förhåller det sig tyvärr på det sättet att Carter fortsatte Nixons politik. Det är bedrövligt. Det är en sak som på sitt sätt naturligtvis urholkar en hel del av trovärdigheten i den profil som Carter vill skaffa sig när det gäller de mänskliga rättigheterna. Men till det ämne vi skulle debattera! När det gäller Sverige och oljeberoendet sade jag att om det skulle bli ett avbrott i oljetillförseln är Sverige inte nämnvärt bättre rustat än det var förra gången. Totalt sett är det väl ändå på det viset? Vårt oljeberoende är tyvärr detsamma nu. Det kanske var 73 96 för några år sedan. Det har sjunkit till 70 96 nu. Det rör sig om skillnader av den storleksordningen. Vi har kanske fått litet större bergrum att lagra olja i, vilket ger ytterligare någon veckas uthållighet eller någonting sådant. Men totalt sett är Sverige lika sårbart nu som under mycket lång tid tidigare. När det gäller perspektiven och bedömningen av riskerna framöver är det viktigt att Iran kan få i gång sin oljeproduktion och har fått i gång den. Hadar Cars sade att man nu producerar två, tre miljoner fat om dagen, vilket skulle vara ungefär vad Bazarganregeringen hade sagt: halva den tidigare oljeproduktionen. Det är utmärkt. Men bortfallet är ändå betydelsefullt, om man inte vill gå över nivån två, tre miljoner fat. Det är betydelsefullt framför allt därför att det inte finns någon som tar över produktionen. Saudi-Arabien törs inte fylla ut det gapet, även om det skulle kunna. Andra länder vill inte, därför att de inte vill bestämma sin oljeproduktion med tanke på vad som passar USA och Västeuropa utan med tanke på sina egna utvecklingsbehov. Därför måste vi räkna med att möta långsiktiga svårigheter. I det sammanhanget sade jag att det här kastar ljus över hela den ekonomiska bedömningen. Blir det en knapphetssituation, som jag tror, kommer det att påverka priserna. Det kommer även av andra skäl att bli svårare för Saudi-Arabien och andra moderata länder att hålla igen gentemot högprisländerna. Det ändrar ganska väsentligt de bedömningar som gjorts av regeringen så sent som i början av året i budgeten och vid uppläggningen av den ekonomiska politiken, där dessa orosmoln inte antyddes och rimligen inte kunde antydas. Men får vi se det här resonemanget speglat i kompletteringspropositionen? I så fall får vi se då vilka slutsatser regeringen drar av det.

Herr talman! I dag har det inte talats mycket om nordiskt samarbete. Desto mer talades det om det här i kammaren för några veckor sedan när Nordiska rådet höll sammanträde. Särskilt betonades då den ökade betydelse som det ekonomiska nordiska samarbetet har fått. Det är naturligt att så är fallet. Våra länder är små och vart och ett av dem fungerar i ett större ekonomiskt sammanhang, där särskilt banden länderna emellan av tradition och genom likartad social utveckling är starka. Som handelspartner är de nordiska länderna eftertraktade. Sverige svarar för ca 5 26 av världshandeln och importerar dubbelt så mycket som England från Västtyskland. Genom handeln med länder runt om i världen är de nordiska länderna i hög grad beroende av den internationella ekonomiska utvecklingen, som också har påpekats tidigare här i dag. Beroendet är likartat genom den överensstämmelse som finns i våra ekonomiska system och de kriterier på välfärd som är gemensamma för våra länder. Denna överensstämmelse utgör i vårt förhållande gentemot omvärlden ett starkt motiv för att vi bör uppträda eniga på det internationella planet. Frihandeln mellan våra länder är traditionell, men också utåt har vi länge haft en liberal syn på handelspolitiken. Det förstärkta ekonomiska samarbete som nu påbörjats mellan de nordiska länderna efter överenskommelse mellan statsoch finansministrarna kommer att få stor betydelse. De undersökningar som påbörjats om effekten i andra nordiska länder av åtgärder i ett nordiskt land visar tydligt värdet av ett sådant samarbete. Som exempel kan anföras den positiva verkan som den svenska trepartiregeringens devalveringar har haft också på våra grannländers ekonomi genom att vår ekonomiska tillväxt gagnat också dessa länder. Men naturligtvis är det den ekonomiska utvecklingen utanför Nordens gränser som har störst betydelse. De nordiska länderna är kulturellt och ekonomiskt nära förbundna med Europa som helhet. Vi är européer, och vad som händer i Europa berör oss på ett annat sätt än händelser i andra delar av världen. Därför måste vi alltid känna vårt ansvar för den europeiska utvecklingen och aktivt medverka till stabilitet i förhållandet nationerna emellan. Den säkerhetspolitiska aspekten är här viktig. Sverige får inte undervärdera betydelsen av trovärdigheten i vår alliansfrihet, uppbyggd på ett effektivt och starkt försvar och därmed en viktig faktor i den mellanstatliga maktbalansen. På det handelspolitiska området har vi vårt avtal med den europeiska gemenskapen. Det är ett avtal som ligger fast och inom vars ram våra möjligheter att intensifiera samarbetet med EG-länderna är goda och måste tillvaratas. Utrikesutskottet hade för en tid sedan tillfälle att besöka EG-kommissionen i Bryssel. Vi fick gemenskapens utveckling belyst, och det är naturligt att sätta denna i relation till den vidare utvecklingen av våra egna omfattande, nära och varaktiga förbindelser med EG. Det är nödvändigt att en sådan vidareutveckling kommer till stånd. Tullavvecklingen är i det stora hela slutförd med undantag för stål och pappersmassa, och samarbetet har redan nu sträckts ut över nya områden. Ett nära samarbete medför emellertid att EG:s svårigheter också blir våra svårigheter. De stora problemen för EG-staterna utgörs av att oljepriserna har fyrdubblats på sju år, att råvarupriserna har stigit starkt och att konkurrensen från lågprisländerna har mångfaldigats. Inom EG räknar man med att exporten till industriländerna från tredje världens länder år 2000 kommer att uppgå till ca 100 miljarder dollar per år. Industriländernas möjligheter att bemöta denna export fordrar en intensiv satsning på förändring av iländernas produktion mot högteknologiska produkter och avancerad forskning och utveckling. Det gäller också vårt land och bör sätta spår i vår utvecklingsoch forskningspolitik, vilket Staffan Burenstam Linder tidigare här i dag har påtalat. I Sverige upplever vi den ökade konkurrensen särskilt på stålmarknaden. Vi har tvingats acceptera EG:s prisstabiliseringssystem, och England och Frankrike har riktat klagomål mot oss för en alltför stor export av tackjärn och stål. Vi måste enligt vårt avtal rätta oss efter vad andra bestämmer. Frånsett avtalet om fiske och vår associering med Euratoms fusionsforskning rör det sig för oss om utbyte av informationer och synpunkter. Någon reell möjlighet till påverkan på beslut har vi i allmänhet inte och kan vi knappast få med nuvarande form för samarbete. Detta får dock inte hindra oss från att noga undersöka våra möjligheter att delta i det europeiska monetära samarbetet, om vars ikraftträdande beslut fattades nu i veckan. EMS är en realitet, och såsom ett kuriosum kan nämnas att på Bryssels flygplats priserna på sprit och tobak redan nu finns angivna i den nya europeiska monetära enheten ECU. Av betydelse är vår möjlighet att ta del av den utveckling som äger rum i samarbetet mellan EG-staterna och världen i övrigt. Varje förändring i dessa förhållanden har effekt också på vårt land. Närmast i tur att bli medlemmar i EG står nu Portugal, Spanien och Grekland. Givetvis betraktar vi utvidgningen av EG med tillfredsställelse. Varje lands anslutning till gemenskapen innebär en förstärkning av organisationen som sådan och ökar därmed underlaget för en växande frihandel och tillväxt i världsekonomin. För vår delegation i Bryssel kommer emellertid arbetsbelastningen att öka. Ju större EG blir, desto svårare och mer betydelsefullt blir det att följa vad som händer. EG har utsträckt sitt samarbete, inte bara i form av att nya medlemsansökningar behandlas. EG har också gjort nya överenskommelser på handelsområdet med USA och Japan, vilka kommer att få betydelse också för vårt land. Även östländernas intresse av den ekonomiska gemenskapen har ökat. Grundinställningen från dessa länder till EG var från början ett klart avståndstagande. EG ansågs medföra en förstärkning av NATO och monopolkapitalismen. En förändring har emellertid skett, och Comecon har gått med på att förhandla med EG på politisk nivå. EG har därmed nått ytterligare ett stycke på vägen att från alla håll accepteras såsom en ekonomiskt och politiskt viktig faktor. Utökade förbindelser med bl.a. Rumänien visar att den tidigare hårda Moskvalinjen har mjukats upp bland vissa stater. Den s.k. utrikesministern i EG:s planläggande och utövande organ, herr Haferkamp, besökte Moskva förra året, och detta besök kommer att följas upp av nya kontakter för ett handelspolitiskt närmande mellan EG och Comecon. Kanske kan detta medföra att vissa vänsterkrafter i vårt land vågar betrakta EG såsom en rumsren realitet. Det finns orsak anta att det ökade öststatsintresset för EG bl.a. beror på de kontakter som har tagits mellan EG och Kina. Mellan dem slöts ett formellt avtal i maj förra året innebärande ett accepterande av principen om mest gynnad nation och en uttalad vilja från Kinas sida att öka handeln med EG länderna så att denna når samma omfattning som handeln med Kinas nu viktigaste handelspartner, Japan. Intressant i det sammanhanget kan kanske vara att herr Haferkamp i samband med undertecknandet av avtalet påpekade att Kina har godtagit integrationen av de europeiska staterna och ser denna integration såsom en viktig faktor i stärkandet av världsfreden. Det är emellertid inte bara österut som EG har vidgat sin intressesfär. Av stor betydelse för vårt land kommer att bli uppföljningen av Lomékonventionen mellan EG och de s.k. ACP-länderna, de 55 u-länderna i Afrika, Karibien och Stilla havet. Här rör det sig inte om bistånd i traditionell svensk mening. Lomékonventionen syftar till en omfattande utveckling av industriellt samarbete mellan EG och ACP-staterna på alla tillhörande områden såsom handel, teknologisk utveckling, forskning, utbildning, marknadsföring och satsning på industriell uppbyggnad. Assar Lindbeck har i årets första nummer av Ekonomisk debatt en artikel kallad ”Den bästa u-hjälpen”, i vilken han belyser värdet av sådana insatser. Han betonar där att en snabb ekonomisk tillväxt i u-länderna är det enda alternativet till en mer rättvis global inkomstfördelning. Att undan för undan höja produktiviteten i u-länderna och därmed skapa inhemska förutsättningar för höjda realinkomster är i-ländernas viktigaste uppgift. Vi måste med andra ord hjälpa tredje världens länder att växa. Det var glädjande att utrikesministern i sin deklaration tryckte på den positiva roll u-länderna spelar i världens produktion och att resursöverföringar till u-länderna i form av bistånd, lån, investeringar eller betalning för varor kommer åter till i-länderna i form av upphandling. Assar Lindbeck påpekar att en exportorienterad tillväxt aldrig tidigare i historien har varit så lovande som nu -— naturligtvis under förutsättning att inte omvärlden genom diverse protektionistiska manövrer förhindrar en sådan utveckling, dvs. iländerna får inte sätta upp några handelshinder. Innebörden i Loméavtalet är just att så inte skall ske. Här finns det ändå skäl att varna för att Sverige kan komma på efterkälken som leverantör av produkter till u-länderna. Utrikesministern vill öka vårt obundna bistånd i ett ekonomiskt läge när detta inte kan ha annat än negativ effekt på svensk ekonomi. Herr talman! Jag har här velat belysa vår nära anknytning till Europapolitiken och vårt beroende av densamma också när det gäller våra relationer gentemot länder utanför Europa. I beslutet om nära, varaktiga och omfattande förbindelser från svensk sida med EG ligger en uppmaning till oss att följa med i utvecklingen på alla områden. Samarbetet inom EG har utvidgats mycket utöver frihandeln — jag har nämnt fiske, teknik och vetenskap. Aktuell är nu frågan om samordning av de europeiska datanäten, och det är betydelsefullt att Sverige här får vara med. En lösning av internationella miljövårdsproblem eftersträvas och är föremål för omfattande förhandlingar, i vilka vi bör delta med all kraft. EG samarbetet har också utsträckts till det juridisk-kommersiella området, och förhandlingar förs om harmonisering av lagar på handelsrättens område. Arbetet inom Euratom rymmer naturligtvis stora utvecklingsmöjligheter. På område efter område växer gemenskapen mellan de europeiska länderna allt fastare. Moderata samlingspartiet har inte frångått sitt ”Ja till Europa” och i det budskapet ligger en strävan till att inom avtalets ram bli än mer delaktiga i den gemenskapen och att aktivt arbeta för att förstärka den.

Herr talman! Det är självfallet alltid väsentligt för ett neutralt land som Sverige att uppträda konsekvent i utrikespolitiken. Samstämmigheten mellan mål och medel, mellan värderingar och argumentation blir desto viktigare i ett läge där stora förändringar sker i det världspolitiska läget, när nya internationella konstellationer växer fram och osäkerheten om skilda länders bevekelsegrunder ökar, såsom under den period vi nu upplever, det 1970-tal som präglats av en djup ekonomisk kris i hela världen. På två områden har tyvärr de borgerliga regeringarna lämnat såväl den svenska politiska debatten som internationella iakttagare i sticket när det gällt att skapa klarhet om bevekelsegrunderna för politiken. Det ena gäller IDB-medlemskapet, där argumenten svängt från en rent handelspolitisk motivering till ett krystat försvar för enskilda projekt som sägs stå i överensstämmelse med målen för vår biståndspolitik. Ett av de mer egendomliga exemplen stod handelsministern för när han för någon tid sedan diskuterade ett stort latinamerikanskt prestigeprojekt, som han menade hade den speciella karaktären att gynna fattiga människor. Jag tänker på IDB:s finansiering av Argentinas stora dammprojekt i Paranåfloden, där Brasilien och Argentina i en sann ”geopolitisk” maktkamp tävlar om ekonomiskt och politiskt inflytande i ett tredje land, Paraguay, med konkurrerande investeringsprojekt. Den svenska folkpartiregeringen har aningslöst, enligt min mening, låtit förstå att just detta projekt skulle ha en särskild betydelse för de fattiga människorna — ett projekt som f. ö. bidrar till den argentiska industrins omställning till det multinationella kapitalets intressen i konflikt delvis med inhemska argentiska industrier. I en frågedebatt här i riksdagen nyligen illustrerade regeringen ytterligare den principlöshet som ligger bakom principerna om omröstningar i IDB från svensk sida. I fråga om Chile har man en konsekvent princip, i fråga om Argentina — det land som många bedömare är överens om är det land där förtrycket av mänskliga rättigheter f. n. är hårdast och grymmast i hela Latinamerika — är det vid ett tillfälle angeläget att markera i en omröstning i IDB att man protesterar mot förtrycket. Sedan svänger man, slutar demonstrera och accepterar alla lån och ger därmed militärjuntan i Argentina möjlighet att kamma hem en svensk förändring som en poäng för sig. För några veckor sedan hävdade utrikesministern enligt en artikel i Svenska Dagbladet att han hade uppgifter som visade att förtrycket i Argentina skulle ha lättat. Ett par veckor därefter hävdade regeringen i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna helt riktigt att förtrycket i Argentina är lika hårt som tidigare. Den principlöshet som regeringen visat härrör såvitt jag kan förstå från en överargumentation för en orimlig sak. Man har inte hållbara skäl för att visa att IDB-medlemskapet ligger i linje med riksdagens uttalanden om målen för svensk utrikespolitik, utan man söker skapa dimridåer med tillfällig argumentation för varje enskild fråga, när IDB kommer upp. Något liknande gäller vapenexporten, där man ger tillstånd till vapenexport till Indonesien under en tid då landet för krig i Östtimor. Utrikesministern har i uttalanden ifrågasatt om inte stridigheterna på Östtimor kan betraktas som inre oroligheter — alltså i ett territorium där Sverige samtidigt i FN fördömer den indonesiska invasionen och kräver att territoriet skall få självbestämmanderätt för befolkningen. Innebär då regeringens uttalande om ”inre oroligheter” att man nu erkänner Indonesiens överhöghet över Timor? Det är i så fall helt uppseendeväckande, eftersom Sverige, ungefär samtidigt som utrikesministern gjorde sitt uttalande, i FN tog avstånd från Indonesiens suveränitet. Också i fråga om vapenexporten ger regeringsargumentationen intryck av att den tillkommit för att i efterhand täcka upp svaga ståndpunkter De tvära kasten i argumentationen i fråga om både IDB och vapenexporten ger tyvärr upphov till frågan om i folkpartiets Sverige kommersiella intressen får påverka utrikespolitiken. Än så länge är de här två frågorna dess bättre undantag snarare än regel i folkpartiregeringens utrikespolitik. På flera andra områden — Sydafrika, vissa delar av biståndspolitiken — finns det inte skäl för kritik, men tendensen till principlöshet i de två fall jag refererat är ändå allvarlig, och det är angeläget att regeringen skapar klarhet här. Herr talman! Detta är desto mer väsentligt som 1970-talets ekonomiska kris medfört en ökad osäkerhet om den internationella utvecklingen i industriländer och u-länder och förändrat en del mönster som präglat olika länders utrikespolitik. Det finns klara tendenser till en uppluckring av de blockbildningar där två supermakter tidigare dominerat. Man kan i stället möjligen tala om tendenser till en regionalisering av relationerna mellan stater, såväl i fråga om handel som när det gäller politiska konstellationer. En sådan utveckling innebär både faror och möjligheter. Först skall sägas att tendensen inte skall överdrivas. I många fall rör det sig om utvecklingslinjer som funnits under lång tid men som blivit tydligare och fått ökad tyngd och blivit blottlagda genom den ekonomiska krisen. Det gäller bl.a. Västeuropas minskade beroende av och ökade konflikter med USA t.ex. beträffande intressena i den tredje världen, framför allt i Afrika. I själva verket är det så att EG-staternas handel med den tredje världen är större än EG:s totala handel med USA och Sovjetunionen sammanlagt. Dessa handelsmönster förstärks ytterligare av att det enda forum, såvitt jag vet, där realpolitiska förhandlingar förs om de frågor som behandlas i nord-syddialogen — diskussionen om den nya ekonomiska världsordningen — är de förhandlingar som EG-staterna för med ett 50-tal länder i den tredje världen, tillhörande dens.k. Lomékonventionen, även om dessa förhandlingar inte i första hand berör de mål som vi sätter främst i fråga om en ny ekonomisk världsordning. Delvis är detta gamla handelsmönster från kolonialtiden. Men det innebär också väsentliga utvidgningar och en vidareutveckling på en rad områden. Kriget i Mellersta Östern mellan Israel och arabstaterna 1973 blev en brytningspunkt, där EG:s och USA:s intressen kom i motsats till varandra. Alltsedan oljekrisens tid har EG:s och USA:s olikartade intressen i arabvärlden understrukits. Ett exempel må vara Frankrikes relationer till Iran — där USA:s kollaps inte är helt oförenlig med en del europeiska ekonomiskpolitiska intressen. Återigen: detta är inte nytt. Särskilt Frankrike och Storbritannien har under mycket lång tid sedan kolonialmaktsdagarna utvecklat speciella relationer med arabstaterna. Men konflikten har blivit tydligare, delvis som en följd av den ekonomiska krisen under 1970-talet. Utvecklingen i Iran är ju — som diskuterats tidigare här i dag — också på ett annat sätt ett exempel på bräckligheten i USA:s allianssystem, där man i olika delar av världen sökt bygga upp vad som ibland kallas regionala ”submakter” eller, med ett kanske råare uttryck, politiska underleverantörer. Flera av dessa USA:s allierade rör sig nu mot en ökad självständighet. En faktor som särat Västeuropas och USA:s ekonomiska intressen är självfallet dollarns ras under 1970-talet och EG:s annorlunda valutapolitiska intressen, som jag av tidsskäl här inte närmare kan gå in på men som givetvis har mycket stor betydelse för Europas strävan till ökat oberoende av USA —- samtidigt som EG här hämmas av sin interna politiska svaghet till följd av oförmågan att i medlemsländerna föra en stabil fullsysselsättningspolitik. Carters mer hårda linje mot Sovjetunionen under de allra senaste åren kan ge upphov till ytterligare konfliktpunkter. Denna politik ligger knappast helt i linje med Västtysklands intresse av avspänning i Europa och en vidareutveckling och uppföljning av östpolitiken. Den handelspolitiska regionaliseringen — om jag skall använda detta kanske litet för hårda uttryck — har i Asien lett Japan till initiativ, om än i blygsam skala, som påminner om EG:s förhandlingar med de u-länder som deltar i Lomékonventionen. Med någon överdrift kan man möjligen tala om att Japan påbörjar något som kan utvecklas till ett handelspolitiskt block — på vissa områden. När det gäller Japans avtal med Kina nyligen har en del bedömare påpekat att detta troligen är det första viktiga avtal mellan två stater i modern tid, där varken USA, Sovjetunionen eller Västeuropa är deltagare som den ena parten. Det är två asiatiska stormakter som utanför de gamla industriländernas sfär har slutit avtal kring gemensamma framtida intressen. I fråga om Latinamerika är tendenserna till en regionalisering av handel och politiska mönster självfallet ingenting nytt utan har präglat kontinenten under lång tid — alltsedan det engelska handelspolitiska inflytandet fick ge vika för Förenta staternas. Kampen om strategiska råvaror, särskilt olja men även andra varor, har under den senaste tiden fört in Karibien i ett alltmer konfliktladdat politiskt spänningsfält, där en rad nordoch latinamerikanska stater manövrerar för ett ökat inflytande. Det är viktigt att vi i Sverige understödjer den strävan till nationellt och ekonomiskt oberoende och demokrati som nu utvecklas — men under ständigt ökade svårigheter och hot utifrån — i bl.a. länder som Jamaica och Dominikanska republiken.

Men det kan också finnas positiva drag i utvecklingen. Den värld där två supermakter spänner sitt paraply över var sitt block är ju byggd på föreställningen om ömsesidiga hot. Även under tider av avspänning, s.k. détente, har USA:s intressen i Västeuropa för att få trovärdighet måst backas upp av en mycket stark militär närvaro. Detsamma gäller Sovjet i Östeuropa. Tvåblockspolitiken har en konkurrerande militär upprustning som en förutsättning. Den ekonomiska utvecklingen blir troligen avgörande för om tendenserna till regionalisering blir en belastning eller en tillgång i arbetet på avspänning. Handelsprotektionism och dåliga tider förstärker varandra i en ond cirkel. Avgörande för en positiv utveckling torde då i stället bli om de olika regionala intressena kan förmås att förhandla inom ramen för multilaterala organisationer och avtal såväl i fråga om handel och ekonomisk tillväxtpolitik som på det säkerhetspolitiska planet. För Sveriges del måste det givetvis vara ett förstahandsintresse att i alla de organ där vi är aktiva — OECD, FN, FN:s Europakommission, ESK:s uppföljning, m.fl. — arbeta för att de multilaterala organen förstärks och vidareutvecklas på ett sådant sätt att de kan utgöra forum också för förhandlingar mellan regionala intressen. Vårt viktigaste argument härför är att detta också kan bli en förutsättning för en världsomfattande ekonomisk tillväxt, som nu i den ekonomiska krisens spår måste framstå som ett egenintresse för de flesta av världens stater.

Herr talman! Med anledning av Mats Hellströms anförande före middagspausen och det Olof Palme sade tidigare har jag begärt ordet. Båda framhöll att det råder stor enighet i Sveriges riksdag om hanteringen av de frågor som har att göra med våra relationer till utlandet, men att det var två punkter där enighet inte var uppnådd. Den ena punkten gällde IDB. IDB är den regionala utvecklingsbanken för Latinamerika. Det finns liknande banker för såväl Asien som Afrika. Sverige är med i dessa två banker, och det har inte rests några invändningar mot det från socialdemokratiskt håll. Det förhållandet kan inte tolkas så att alla länder i Asien och Afrika som får lån av sina resp. utvecklingsbanker är invändningsfria från demokratisk synpunkt eller med hänsyn till behandlingen av mänskliga rättigheter. När det gäller IDB motsätter sig socialdemokraterna medlemskap. Motivet för den dåvarande trepartiregeringen att ändå begära medlemskap i IDB var att man ville främja svensk export, Från den synpunkten får medlemskapet bedömas som framgångsrikt. Det har gått exportorder till Sverige till ett värde av över 100 milj.kr. Man diskuterar nu exportorder på ett belopp av omkring 300 miljoner. Man kan på något eller några års sikt hoppas på väsentligt större belopp, även miljardbelopp, när det gäller svensk export till Latinamerika. IDB och dess motsvarigheter i Asien och Afrika ger lån till alla medlemsstater, alla regimer som ingår i de resp. regionerna, både onda och goda — Sydafrika undantaget när det gäller den afrikanska banken. Lånen används för att finansiera projekt av olika slag som har till syfte att utveckla ländernas ekonomi och på så sätt öka förutsättningarna för en välståndsutveckling i länderna. Sverige är alltså medlem i IDB och i projekt som har till direkt syfte att förbättra levnadsstandarden för de fattiga befolkningsgrupperna. Vi vill således försöka att inom de ramar som medlemskapet ger arbeta för sådana projekt. Vi har haft viss framgång tillsammans med USA i de ansträngningarna. Det kan man avläsa inte minst av IDB:s fortsatta inriktning av verksamheten. Där lägger man för den kommande perioden ökad tonvikt på just de förhållanden som man från svensk sida har framhållit, nämligen förhållandena i de fattiga länderna i regionen. När det gäller projekten vill man särskilt framhålla sådana som kan komma till direkt användning för de Beslutet att Sverige inte längre skulle motsätta sig lån till Argentina fattades av trepartiregeringen på förslag av dåvarande utrikesministern Karin Söder i april 1978 i samband med behandlingen av ett då aktuellt Världsbankslån. Vår kritik mot förhållandena i Argentina ger vi klart uttryck åt på annat sätt. Regeringen har, som jag har anfört i tidigare debatter, inte funnit anledning att ändra den linje som trepartiregeringen slog in på i fråga om lån till Argentina. När det gäller vapenexporten till Indonesien vill jag säga att den vapenexport som har ägt rum tidigare skedde under socialdemokratisk tid 1959-1962. 1978 lämnades exporttillstånd för ytterligare några luftvärnspjäser. Under den nuvarande regeringens tid har inga nya licenser för vapenexport av något slag till Indonesien utfärdats. Om svenska vapen på något sätt kommit till användning på Östra Timor, vilket jag och regeringen starkt ifrågasätter, är det vapen som exporterats efter beslut av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Inga andra vapen kan ha haft fysiska förutsättningar att sättas in i de strider som har rått och råder omkring Östra Timor. Jag har velat peka på detta såsom ett exempel på det dilemma som föreligger när det gäller vapenexportfrågorna. Dessa är ofta mycket svårbedömda. En översyn av reglerna för den svenska vapenexporten bör därför göras, varvid enligt min mening inte minst frågan om licenstillverkningen bör uppmärksammas.
Herr talman! Vad först gäller IDB, så har denna bank andra stadgar än de övriga regionala utvecklingsbankerna. IDR skapades ju också uttryckligen som USA:s svar på Fidel Castros revolution på Cuba för att förhindra att en liknande utveckling med revolutioner som kunde medföra att militärdiktaturerna skulle få svårare att upprätthålla sin makt skulle kunna uppstå i andra länder i Latinamerika. Det har också visat sig att IDB i sin utlåningsverksamhet i dominerande grad prioriterar sådana militärdiktaturer. I vår partimotion om utträde ur banken har vi också påvisat i vilken utsträckning IDB:s utlåning just handlar om att backa upp och stötta flera av de värsta militärdiktaturerna i Latinamerika, särskilt då Argentina som under de senaste åren varit den dominerande låntagaren. Handelsministern gick inte in på det jag sade i mitt anförande före middagsuppehållet om att den typ av lån som IDB givit till Argentina är avsedd för prestigeprojekt, som dammprojektet i Paranåfloden, som ingår i landets kamp mot Brasilien och som delvis handlar om inflytande i Paraguay. Det är inte fråga om projekt som i första hand kommer de fattiga människorna till del. Det handlar t.ex. om elektricitet till industriområden där de multinationella företagen nu håller på att gradvis tränga ut den argentinska inhemska industrin. Före middagsuppehållet tog jag vidare upp bristen på konsekvens i handlandet hos de borgerliga regeringarna. Å ena sidan har man en linje för Chile, och å den andra sidan driver man en helt annan linje när det gäller Argentina. Därefter hoppar man av den linje man driver i fråga om Argentina och hävdar i uttalanden att förtrycket där har lättat för att senare återkomma och säga att förtrycket inte har lättat. Det är den bristen på konsekvens i regeringens handlande som jag tog upp. När det gäller vapenexporten till Indonesien vet väl handelsministern att det 1971 kom nya riktlinjer för vapenexporten som skulle försvåra möjligheterna för företagen att sälja vapen på det sätt som man kunde göra under 1960-talet. Under 1970-talet har det inte lämnats någon exportlicens av den socialdemokratiska regeringen. Däremot har det lämnats exportlicenser av den borgerliga regeringen. Det gällde först reservdelar vintern 1976 och sedan, såvitt jag förstår, nya kanoner. Det jag anförde i mitt anförande före middagsuppehållet och som handelsministern inte heller har berört är att regeringen såväl genom handelsministern som genom utrikesministern har ifrågasatt om det är inre väpnade oroligheter som råder i Östtimor. Östtimor är ett territorium som blev portugisisk koloni vid 1500-talets slut, år 1586. Det har aldrig tillhört Indonesien. Östtimor blev självständigt när Portugal lämnade det 1975, och det nya territoriet invaderades av indonesiska trupper. Regeringen kan mot den bakgrunden inte hävda att det rör sig om inre väpnade oroligheter, särskilt inte som man i FN inte erkänner Indonesiens suveränitet över territoriet.

Herr talman! Mats Hellström har vid upprepade tillfällen försökt ge intryck av att folkpartiregeringen beviljat exportlicenser för vapen som nu har kommit till användning på Östra Timor och därigenom på något sätt kunnat påverka striderna, som där möjligen kan föras av befrielserörelsen. På det har jag nu svarat honom och gett honom alldeles klart besked. Inga vapenexportlicenser som utfärdats av den förutvarande regeringen — icke av den nuvarande — har lett till någon export av vapen som skulle ha fysiska förutsättningar att ha kommit till användning på Östra Timor. De svenska vapen som FRETILIN påstår skulle ha använts i dessa strider måste följaktligen — om någon sanning över huvud taget finns i detta påstående, vilket jag starkt betvivlar — vara vapen som har exporterats på grundval av vapenlicenser, utfärdade av den socialdemokratiska regeringen. Jag anklagar inte den socialdemokratiska regeringen för detta, jag vill bara understryka den svårighet som det uppenbarligen är att långsiktigt bedöma konsekvenserna av sitt handlande när det gäller vapenexport. Därför är det klokt och riktigt att vi nu ser över reglerna en gång till, inte minst licensavtalen, som ger ytterligare svårigheter när det gäller bedömningarna. När det gäller det andra spörsmålet vill jag fråga Mats Hellström på vad sätt han kan veta hur elektriciteten som kopplas in på huvudströmledningarna används — vilken elektricitet som går till det ena eller andra ändamålet i Argentina. Jag tycker att han skall redogöra för det inför kammaren. Det han och jag talar om här är ett mycket stort kraftverksprojekt, svarande mot en kraftproduktion på i runt tal 2 500 MW, alltså ungefär lika mycket som fyra kärnkraftverk producerar. Elektriciteten kommer till användning inom stora delar av Argentina till olika ändamål, det är jag helt övertygad om. Bl. a. kommer den att användas för att driva industrier, men inte minst också för att elektrifiera de stora delar av Argentina som nu saknar elektricitet. Det vore intressant att höra hur Mats Hellström kan skilja ut den ena elektronen från den andra i det här nätet och säga: Den här går till det ena ändamålet, den här till det andra. Jag tror inte att det är så lätt att göra det. Vidare tycker jag också att vi skall se på vad IDB har haft för konsekvenser i Latinamerika och hur det svenska medlemskapet där har påverkat utvecklingen. Oberoende av vad som föranledde IDB:s grundande och oberoende av den debatt som vi förde kring medlemskapet när det var aktuellt, finns det skäl att se över resultatet av IDB:s verksamhet i Latinamerika och vad det svenska medlemskapet har betytt och sedan ta ställning till frågan om fortsatt medlemskap eller inte.
Herr talman! Jag har sannerligen inte försökt ge intryck av att folkpartiregeringen har beviljat licenser. De två gånger licenser har beviljats under 1970-talet har det gjorts av den borgerliga trepartiregeringen. Skälet till att hela den här debatten tagits upp är att handelsministern i december både här i kammaren och i tidningarna — i samband med en resa till Indonesien, där AB Bofors fanns med bland de svenska företagen i delegationen — med stor intensitet försvarade den vapenexport som trepartiregeringen hade gett upphov till. Detta skedde samtidigt som Sverige i FN uttryckte sitt fördömande av Indonesiens aggression mot Timor och krävde självständighet för folket i Timor. Med hänsyn till handelsministerns resa till Indonesien, där alltså även Bofors fanns med, finns det skäl att granska de argument som folkpartiregeringen lägger fram när det gäller Indonesien. Då förvånar det mig verkligen att handelsministern fortfarande kan påstå att luftvärnskanoner som monteras på fartyg inte kan användas mot mål till sjöss och lands såväl som i luften. Det hävdar i vart fall Bofors, och det torde den debatt som har förts i några månader ha visat. Jag har redogjort för projektet i Argentina i mitt huvudanförande, och jag kan inte gå igenom alltihop igen, men jag kan i korthet nämna att det rör sig om ett konkurrensprojekt, där Argentina och Brasilien kämpar om inflytande i Paraguay. Det är grundelementet i det hela. Elektriciteten från projektet avses i första hand gå till stora industriområden nära Buenos Aires, för den typ av industrier jag tidigare nämnde — bl.a. multinationella industrier, som nu håller på att slå ut den tidigare befintliga inhemska argentinska industrin. Tidigare har den borgerliga trepartiregeringen faktiskt kritiserat projekt som rört elektrifiering i Buenos Aires. Det var 1976, och då gällde det något relativt sett blygsammare, nämligen elektrifiering av Sior-Buenos Aires, inte i första hand industriområden. Då kritiserade den borgerliga trepartiregeringen i Världsbanken det projektet genom att hävda att det inte skulle komma de fattigaste till del. Om det förhöll sig så har jag svårt att förstå hur folkpartiregeringen nu kan hävda att den elektricitet som kommer från detta stora nationella prestigeprojekt i Argentinas väl kända konkurrens med Brasilien — är handelsministern inte medveten om den? —- kommer de fattiga till del. Det rör sig här om en kamp mellan Argentina och Brasilien; därom torde alla bedömare av Latinamerika vara överens.

Herr talman! Tidigare i kväll har Carl Lidbom från den här talarstolen med rätta talat om svårigheterna för den framtida energiförsörjningen. Jag vill understryka att jag tycker att han i det avseendet har alldeles rätt. Här är det nu fråga om att i Argentina — i gränsfloden till Paraguay — bygga mycket stora kraftverk, som skapar kraft motsvarande fyra kärnkraftverk , som jag uttryckte det. Det är inte så dåligt. Det är ganska mycket! Denna kraft skall komma människorna till godo. Det finns inte förutsättningar för att använda kraften till lyxkonsumtion för överklassen — i form av flera brödrostar osv. — eftersom man inte behöver ta i anspråk så stora kvantiteter för sådana ändamål. Vad det är fråga om är att på basis av den totala elkraft som landet har skapa en bättre industri. Och bättre levnadsförhållanden för industrin betyder också bättre levnadsförhållanden för människorna. Jag tycker alltså att man, oberoende av hur Mats Hellström uppfattar det, kan uttrycka det så, att om industriproduktionen ökar i sådana länder som Argentina, är det till fördel även för de många människorna i landet. Han talade med förakt om Buenos Aires-området, där det bor ca nio miljoner människor. Men det är inte nio miljoner överklassare, Mats Hellström, utan det är nio miljoner till största delen vanliga människor, som alla har stort behov av en ökad tillgång på energi. Inte minst den fattiga befolkningen där kommer säkerligen att glädja sig åt att få elektriskt ljus och att kunna använda elektrisk ström för olika ändamål som kan göra tillvaron ljusare och lättare. Sedan om Indonesien. Jag tycker att det är konstigt att Mats Hellström tar upp frågan om Bofors, eftersom jag redan tidigare har svarat på den frågan i riksdagen och då understrukit att under delegationens besök i Indonesien mig veterligen icke några som helst samtal fördes om vapenexport av något slag. Jag har också sagt att det inte var representanter för Bofors — som vissa tidningar talade om — som ingick i delegationen utan representanter för AB Bofors-Nohab i Trollhättan, som gör ångmaskiner och turbiner men icke några vapen. Det är ett försök att ge en felaktig eller förfalskad bild av verkligheten som Mats Hellström gör sig skyldig till när han, utan att nämna vad det var för företag eller vad det hade för produktion, försöker vända detta mot en resa i syfte att främja svensk handel i en del av världen där förutsättningarna för en sådan kan synas vara goda. Några som helst vapenaffärer diskuterades alltså icke under denna delegations besök. Turbiner och lokomotiv har ännu inte börjat betraktas som krigsmateriel — och det hoppas jag att de inte heller blir för Mats Hellströms del.

Herr talman! Det är intressant att höra folkpartister tala om handel och moral, eller om kampen för mänskliga frioch rättigheter. Sveriges två ansikten visar sig i all sin nakenhet när Hans Blix och Hadar Cars spelar ut sitt humanitära register. De låter ungefär så här: Vi tycker illa om vissa latinamerikanska länder, vi tycker illa om Vietnams ockupation av Kampuchea, vi tycker illa om Kinas angrepp på Vietnam, vi tycker illa om de socialistiska ländernas kampanj mot oliktänkande. Vi tycker däremot om USA:s ”solidaritetspolitik”. Vi tycker om president Carters paroll om ”en ny moralisk utrikespolitik”. Vi tycker att president Carter är den främste statsmannen i kampen för mänskliga frioch rättigheter varhelst dessa i världen förtrampas. Vi tycker inte om de progressiva u-ländernas nyhetsinformation; vi föredrar de informationer som USA-imperialismen förser oss med. Ja, ungefär så här låter de båda herrarna och för övrigt de borgerliga talesmän som har framträtt här i dag och i andra sammanhang. Man kan nästan få för sig och låta sig luras till att herrar Blix och Cars flaxar omkring med änglavingar och med den vita fredsduvan som huvudbonad. Jag kan instämma med utrikesministern när han i sitt tal säger att världen inte behöver bara fred och bröd, utan också rätt. Men vilken är då verkligheten bakom fraserna? Båda herrar ministrar undvek medvetet att ta upp en kontinent — Latinamerika — där förtryck och brutalitet inte ligger så långt efter det som visades i TV-serien Förintelsen. Kvantitativt är det naturligtvis inte av samma omfattning, men brotten är därför inte mindre bestialiska. Det handlar inte bara om systematiskt förtryck av folkmajoriteter, utan också om en medveten utrotning av en befolkningsgrupp, indianerna i Brasilien. På vilket sätt kommer då Sverige in i denna bild? Vi vet att de stora privatföretagen i Sverige i allt större utsträckning föredrar att lägga sina investeringar i bl.a. Latinamerika. Sao Paulo i Brasilien är Sveriges tredje industriområde. Argentina är ett annat exempel. Där finns svenska företag etablerade i inte ringa omfattning, och denna verksamhet växer. Vi vet att militärjuntan i Argentina gör sig skyldig till tortyr, människorov och avrättningar och att man fängslar tusentals fackföreningsmedlemmar och fackföreningsledare. I Chile fortsätter militärjuntan med samma intensitet att grovt kränka de mänskliga frioch rättigheterna, något som man började med efter fascistkuppen för drygt fem år sedan. I Brasilien, Uruguay, Paraguay och Bolivia har fackliga frioch rättigheter och respekten för mänskligt värde reducerats till någonting som betyder brutalitet för den eller dem som efterfrågar dessa rättigheter. Militärdiktaturerna i Latinamerika skulle falla ihop som korthus om USA, Västtyskland och Frankrike drog in sitt militära och ekonomiska stöd. Självfallet gäller detta också den svenska företagsamheten i dessa länder. För att vi skall leva upp till parollen om försvar för de mänskliga frioch rättigheterna, varhelst dessa förtrampas, borde vi helt logiskt förbjuda de svenska direktinvesteringarna i Latinamerika. Skall vi inte handla med olika länder? brukar regeringsrepresentanterna utropa när svenska företags investeringar utomlands angrips. Vi har aldrig ifrågasatt handelsförbindelserna. Tvärtom vill vi bredda vår handel. Men detta är någonting helt annat än direktinvesteringar i utpräglade fascistdiktaturer. Jag vill för undvikande av missförstånd understryka att inte heller bör handelsavtal träffas och handel bedrivas med vissa länder. Jag tänker då på Sydafrika, Rhodesia och Chile. Nu är det inte bara direktinvesteringar som Sverige stöttar militärdiktaturerna med. Det handlar också om vapenexport. Men det handlar om defensiva vapen, säger folkpartiregeringen. Men till vad skall dessa defensiva vapen användas och hur används de? Vi vet att militärdiktaturerna sitter vid makten tack vare ett stort förråd av moderna vapen. Vi vet att så fort de förtryckta kräver människovärde, frihet och bröd, så riktar generalerna sina gevär och kulsprutor mot dessa människor. Jag har naturligtvis inga illusioner om att en borgerlig regering skulle ta initiativ som skulle innebära åtgärder mot de svenska företagens verksamhet i Latinamerika. En sådan åtgärd skulle innebära att imperalismens överlevnad starkt skulle hotas både här hemma och i Latinamerika. Däremot kan det inte vara för mycket begärt att kräva att vapenexporten upphör, medlemskapet i IDB sägs upp samt att fackliga och sociala rättigheter måste vara ett villkor för svenska direktinvesteringar i Latinamerika. Kan man också förvänta sig att den omtalade socialklausulen blir bindande och att Sverige arbetar för detta? Herr talman! Mot bakgrund av vad jag nu sagt vill jag ta upp de grova angrepp som riktas mot den progressiva delen av vår biståndspolitik — angrepp som främst kommer från moderat håll. Det är framför allt Vietnam som är skottavlan. Detta land attackeras och beskylls för att kränka de mänskliga frioch rättigheterna. De som nu angriper Vietnam teg under hela det obeskrivliga helvete som USA imperialismen åstadkom i detta land. Är det svälten och massfattigdomen som är beviset för att Vietnam inte skulle vara demokratiskt? I så fall borde ju imperalisternas megafoner i det här landet rikta sina angrepp just mot dem som åsamkat Vietnam och dess folk den förstörelse och den fattigdom som de nu mödosamt försöker återhämta sig ifrån. Jag vill än en gång från den här talarstolen — utrikesministern har hört det tidigare — citera Sara Lidman som i en artikel sammanfattade USA imperalismens förbrytelser mot Vietnam på följande sätt: ”Och så oerhörda är skadorna i befolkningens kropp och själ att det kommer att ta en mansålder innan de är läkta. Men detta under förutsättning att omvärlden hjälper till att bota de oförrätter som folket vållats. När det gäller marken förslår inte hundra år. Avskogningen av södra Vietnam, den erosion som börjat, och som delvis är skuld till översvämningarna — hur ska denna löpande katastrof hejdas? ——-- Ordet miljömord är exakt —-och ändå stumt. Dess innebörd av pågående förstöring undslipper oss; att marken i Vietnam har en efterlämnad krigföring i sig, som fortsätter att kräva liv.” Sara Lidman fortsätter: ”Utom detta så att säga automatiska krig, bedriver USA en aktiv utsvältning mot Vietnam. 1) USA vägrar betala skadestånd. 2) USA bedriver handelsbojkott. 3) USA tillämpar lagar mot Vietnam där landet definieras som ”fienden”. 4) USA hetsar mot Vietnam inom FN och vägrar att normalisera förhållandet mellan länderna.” Jag har citerat Sara Lidman därför att det nu finns en klar vilja att försöka skyla över USA:s fruktansvärda brott mot Vietnam. I västvärldens massmedia förmedlas i dag hetsartiklar. De nyheter om Vietnam som USA väljer väljs också här. Vietnams egna nyheter accepteras inte, trots att dessa under hela försvarskriget mot USA visade sig helt korrekta, medan däremot USA imperialismens nyheter visade sig inte bara bristfälliga utan direkt falska.

Herr talman! När jag nu har kritiserat dels regeringen, dels utrikesministern har jag ett behov av att också framhålla en positiv sak. Under mina nio år som ledamot av Sveriges riksdag är det första gången som jag upplever att en utrikesminister följer hela utrikesdebatten på det sätt som Hans Blix har gjort här i dag. Det tycker jag hedrar en minister.

Herr talman! Av fria människor i ett öppet välfärdssamhälle som det svenska krävs global solidaritet, en solidaritet som gör de fattiga länderna jämställda med de rika nationerna. Det är tillsammans, i en världsvid gemenskap, som vi alla har ansvar för att de skilda resurserna utnyttjas på rätt sätt, att vi får en resursanvändning som målmedvetet inriktas på att minska och utjämna klyftan mellan rika och fattiga länder. Det krävs en världsvid gemenskap som inte gör halt vid nationsgränser och hudfärger eller vid politiska eller religiösa system. Här gäller det solidaritet mellan levande människor för en målmedveten resursutveckling i kampen för en mänskligare värld, som präglas av frihet och trygghet för den enskilda människan. Den frihet som för oss är självklar är för det vietnamesiska båtfolket verklighetsfrämmande. Dessa människor har i hundratusental blivit utslängda i havet, i farkoster som alltför ofta mer liknar flytande likkistor än sjösäkra båtar. Många har tvingats att köpa sig fria för att sättas på ett fartyg som saknar destinationsort. Som oliktänkande är detta oftast enda möjligheten för dem till en levande framtid i frihet. De miserabla förhållanden som är båtfolkets dagliga liv månad efter månad är i grunden människofientliga och leder till apati, som i stor utsträckning följs av självmordshandlingar. Därför var det ett lovvärt regeringsinitiativ att låta 250 personer av båtfolket komma till Sverige. Samtidigt som detta beslut hälsas med största tillfredsställelse måste det stå helt klart att denna insats är otillräcklig. Vi har ett ansvar att aktivt medverka i arbetet för en mänsklig samhällsgemenskap för det utstötta vietnamesiska båtfolket. Detta kan ske dels genom att man lämnar ett omfattande katastrofbistånd som möjliggör uppbyggandet av en ny samhällsgemenskap i området, dels genom att man låter fler personer av båtfolket komma till vårt land. Den trygghet som för oss är självklar är för assyrierna i långa stycken verklighetsfrämmande. De har blivit andra klassens flyktingar bara för att de arkebuseras av religiösa skäl i stället för politiska. Detta är en orimlig ståndpunkt i ett humanitärt samhälle. Denna form av åsiktsdödande är lika avskyvärd, oavsett om de avgörande skälen för handlandet är religiösa eller politiska. Här krävs svenska initiativ i internationella organ för att uppmärksamma och om möjligt komma till rätta med religionsförföljelserna av assyrierna. Samtidigt är det vår skyldighet att i väntan på resultat av dessa initiativ medverka till att assyrierna får uppleva en mänsklig samhällsgemenskap utan ständig fruktan för religiös blodshämnd. Filmen Förintelsen, som under den gångna veckan har sänts i TV 2, har på nytt levandegjort mänsklighetens grymmaste brott under årtusenden. Nazisterna misslyckades visserligen med sin målsättning att utrota samtliga judar i Europa, men sex miljoner försvarslösa människor likviderades och kremerades i koncentrationslägren enbart därför att de var judar, innan det var dags för Hitlertyskland att störta samman. Den förnedring av allt mänskligt liv som nazitidens judeutrotning innebar får inte förtigas utan måste klargöras för varje ny generation. Här har filmen Förintelsen en betydelsefull uppgift, även om verkligheten var långt vidrigare i utstuderat blodsvåld än filmen kan beskriva. En uppföljning av Förintelsen i skola och massmedia är nödvändig. Det är häpnadsväckande att PLO:s, palestiniernas, representant här i landet ställer upp på nynazisternas sida och protesterar mot informationen om judeutrotningen, som man hävdar var enbart propaganda för spridande av sionismen. Uttalanden av detta slag från ansvarigt PLO-håll är komprometterande och förklarar en hel del av svårigheterna i att komma fram till en hållbar fredsuppgörelse i Mellersta Östern. Israel har rätt till säkra och erkända gränser som är försvarbara. Målsättningen är att judar och araber kan leva sida vid sida i gemensam fred, förståelse och utveckling. Fredsansträngningarna i området tycks på nytt vara på väg i rätt riktning efter USA:s president Carters besök i Egypten och Israel under de senaste dagarna. Sveriges aktiva stöd för Förenta nationerna och dess underordnade organ har varit och är ett centralt inslag i vår utrikespolitik under hela efterkrigstiden. Utvecklingen måste noga följas inom varje organisation för att den lämpliga nivån för de svenska insatserna, ekonomiskt och personellt, rätt skall kunna bedömas. Kritiken mot de multilaterala organen får inte nonchaleras, utan vi måste tillsammans med andra medlemsstater i FN öka ansträngningarna för att effektivisera och demokratisera de internationella organisationerna. U-landsbiståndet, som numera överstiger 1 96 av BNP, får aldrig bli en budgetregulator som anpassas till konjunkturernas skiftningar. Vårt biståndsarbete måste ligga fast och utvecklas i nära samarbete med de ideella folkrörelserna i vårt land och resp. mottagarländers myndigheter. Grundläggande för utvecklingsbiståndet är att det bör inriktas på de fattigaste länderna i vår värld. Enprocentsmålet är endast ett etappmål och ingen slutlösning av insatserna i vårt biståndsarbete. Angeläget är att få svenska folket u-landsmedvetet och personligt engagerat i biståndsarbetet även utanför de statliga insatserna. Här är regeringens förslag om skatteavdrag med halva gåvobeloppet upp till 2 000 kr. till svenska organisationers biståndsoch solidaritetsarbete i u-världen en värdefull stimulansåtgärd för personligt u-hjälpsengagemang. Ett starkt växande problem i många u-länder är alkoholen, som stoppar upp och förhindrar en naturlig utveckling och framåtskridande. Utvecklingsresultaten saboteras alltså effektivt genom att alkoholkonsumtionen passiviserar och förslummar bland människorna i stället för att stimulera till engagemang i den egna nationens utvecklingsprojekt. Detta förhållande är påfallande när det gäller den afrikanska kontinenten. Nödvändigt är att utvecklingsbistånd i form av ölbryggerier kan stoppas. Avalkoholiseringsprojekt i samarbete med resp. mottagarländers myndigheter bör aktualiseras inom ramen för det internationella biståndsarbetets resurser. Detta är en grundförutsättning för att möjliggöra en mänskligare samhällsgemenskap i ett alkoholdrabbat u-land. Herr talman! Slutligen vill jag något beröra det nordiska samarbetet. De nordiska länderna har en helt unik möjlighet till samarbete och samordning i olika sammanhang, både ekonomiskt och politiskt. Detta diskuteras ofta, främst i Nordiska rådet. Nu är det hög tid att åtgärder vidtas för att skapa konkreta samarbetsprojekt. Olika industrioch handelsprojekt bör ställas i förgrunden och utvecklas tillsammans i Norden. Även inom kulturområdet bör ett samarbete och en samordning kunna ske för ett ömsesidigt utbyte och stimulans, inte minst i och genom massmedia. Det tillfälliga bakslaget i det svensk-norska samarbetet, som Volvoavtalets slopande medförde, får inte påverka de fortsatta ambitionerna till ett meningsfullt projektsamarbete mellan de båda länderna. Ett nordiskt samarbete på olika områden är på längre sikt av största betydelse för samtliga länder i denna gemenskap. Även ett utvecklat samarbete, som begränsar sig till enbart Sverige och Norge, är av största betydelse och intresse.